Herr talman! I likhet med ordföranden i sammansatta utskottet, herr Alexanderson, vill jag yrka bifall till utskottets förslag och även erinra om den i och för sig mycket intressanta fråga som herr Hernelius tog upp. Det gällde riksdagens prövningsrätt beträffande FN:s sanktioner som Sverige skall tillämpa, ett kapitel som riksdagen vid ett framtida tillfälle kan få anledning att ta ställning till, nämligen när förslaget om den permanenta FN lagen läggs fram. I dag har den frågan dock icke egentlig aktualitet eftersom detta är en provisorisk lag som är »skräddarsydd» på fallet Rhodesia. Jag vill också erinra om att när herr Hernelius tycker att departementschefen uttryckt sig cyniskt i ersättningsfrågan så gäller det uttalande herr Hernelius åberopade just tanken att man skulle införa en lagstiftning som garanterade enskilda rätt till ersättning. Att departementschefen därvid uttrycker sig ganska avvisande får ses mot bakgrund av att veterligen inte något land i världen infört en sådan ersättningsgaranti. I mitten på 1930-talet diskuterades en sådan garanti i svenska riksdagen på tal om sanktionerna mot Italien under Abessinien-kriget, men den avvisades då. Därefter har den inte haft någon aktualitet i detta sammanhang. Veterligen har inte något land i sina FN-lagar upptagit någon garanterad ersättning till medborgare eller företag som lider ekonomisk skada på grund av sanktionspolitiken. Det enda som egentligen finns av mera positiv innebörd är ett uttalande i den kanadensiska FN-lagen. Där står det att medborgare kan hemställa — may apply to — hos regeringen om en ersättning. I FN-lagkommittén, där jag liksom herr Hernelius har nöjet att vara med, har vi berört detta problem tills vidare i den provisoriska lagen genom att vi skriver att en sådan ersättningsfråga i vissa fall kan aktualiseras av billighetsskäl. Den innebörden har också utskottets skrivning. Det betyder att hela denna fråga är öppen för fortsatt debatt i FN lagkommittén. Låt mig säga någonting också om ett avsnitt som väckt viss uppmärksamhet i den allmänna diskussionen i vårt land. Vissa motionskrav har framförts på att riksdagen skulle vidga den föreslagna lagstiftningen, så att den även medgav Kungl. Maj:t rätt att vidtaga sanktioner mot så att säga tredje stat, mot ett land som bryter mot FN:s sanktioner och det som påbjudes av säkerhetsrådet. Detta är en helt ny frågeställning, inte bara i vårt land utan även i den internationella debatten och i FN-debatten, hur man skall komma till rätta med nationer som bryter mot av säkerhetsrådet påbjudna sanktioner. Det finns inget svar på den frågan, och inga konkreta åtgärder har vidtagits. En kommitté inom FN arbetar för närvarande med att följa upp övervakningen av sanktioner mot Rhodesia. Den samlar in statistik och tar av regeringarna reda på vilka åtgärder som vidtagits, men någon uppföljning från säkerhetsrådets sida har tills vidare inte skett. Långt mindre har någon nationell regering eller något parlament lagstiftat i dessa frågor. Därför har vi i det sammansatta utskottet bedömt det så att det inte kan vara lämpligt för Sverige att såsom enda land i världen utvidga säkerhetsrådets sanktionspolitik på det sätt som har önskats i ett par motioner. Det skulle kunna medföra politiska och ekonomiska konsekvenser för vårt land som inte kan förutses. I debatten har särskilt åberopats ett projekt, nämligen det stora kraftverk som är aktuellt i den portugisiska kolonin Mocambique. Man vill på den grunden vidga den nu föreslagna Rhodesia-lagen. Då är först att märka att Cabora Bassa-projektet inte är avgjort. Man vet tills vidare inte om det kommer att förverkligas eller i så fall vilket konsortium som skall få utföra arbetet. Vidare kommer den lag som nu föreslås att gälla endast till och med år 1970. Under inga omständigheter kan Cabora Bassa-projektet bli så utvecklat under denna tid av ett och ett halvt år att Rhodesia-lagen skulle kunna bli ett lämpligt instrument för åtgär der i denna fråga. Därför har vi ansett att den frågan med fördel kunde utelämnas ur debatten om den provisoriska Rhodesia-lagen. Jag hemställer, herr talman, om bifall till utskottets utlåtande.

Herr talman! Som bekant har vi som bor i övre Norrland, när vi medelst flyg skall förflytta oss till våra hemtrakter, helt nyligen tvingats till att nyttja förbindelserna från Arlanda till Luleå.

Jag har fått mig den tankeställaren att det kanske skulle vara mera av behovet påkallat för oss här i riksdagen att på allvar ta itu med och brottas med storstadsproblematiken än med det vi nu har att diskutera, nämligen glesbygdsoch lokaliseringspolitiken. Jag har all förståelse för den unga vackra vokalisten som jag i morse lyssnade till i radio, när hon sjöng: Jag tycker inte om att gå här och vänta på tunnelbanan, så nu flyttar jag från stan. Men den tankeställaren, herr talman, har också gett mig en framtidsvision. Den har föranlett mig att fråga: Hur länge skall dagens människor stå ut med den jäktiga tillvaro som vi upp lever — och tillvaron är jäktig inte bara här i Sverige utan väl i hela Europa — och hur länge skall det för vårt lands invånare och för den övriga befolkningen i Europa vara populärt med semesterresor till Medelhavet? Vad kommer att hända den dagen då Västeuropas befolkning får en ökad levnadsstandard och en större fritid? Kommer inte med all sannolikhet då en reaktion till stånd, en reaktion som innebär helt nya behov av några veckors vistelse på annat ställe än i fritidskralerna kring Medelhavet? För egen del tror jag att så blir fallet. I en sådan situation, herr talman, skulle det vara oförsvarligt om vi uttunnat den bofasta befolkningen i den snart sagt enda kvarvarande delen i Europa, nämligen Norrland, som kan bjuda någonting nytt, vilket med säkerhet också är absolut nödvändigt för individen. Det är nog fel av oss att ständigt och jämt bara framföra negativa synpunkter på norrlandsproblematiken. Jag har därför velat öppna dagens debatt med denna lilla framtidsvision och tankeställare. Jag tror att det mycket snart kommer att visa sig vara mer än värdefullt att kunna bjuda människor i hela Europa på frisk luft, rent vatten och en avstressande miljö. Mot den hittills förda lokaliseringspolitiken har inte minst från vår sida riktats mycket stark kritik.

Samtidigt har de säsongmässiga fluktuationerna blivit avsevärt större. I skogslänen bor cirka 20 procent av landets förvärvsarbetande befolkning, men under föregående år svarade dessa 20 procent av befolkningen för 40 procent av den totala arbetslösheten. Det är således genomsnittligt nästan tre gånger så stor arbetslöshet i skogslänen som i övriga riket. De lokaliseringsstöd som har lämnats har utgått ganska generöst. Man kan ifrågasätta om inte lokaliseringspolitiken i det sammanhanget har förfelat sitt syfte. I vilken omfattning som lokaliseringsstödverksamheten har utgjort endast ett alternativ till befintliga kreditinstitutioner har nämligen aldrig klarlagts. Lokaliseringsstödet har inte heller — i motsats till vad man förutsatte år 1963 — stimulerat till nyföretagande. De har inte heller i någon större omfattning förmått att omlokalisera redan etablerade företag. Låt mig inom parentes tillägga att en icke oväsentlig omlokalisering däremot har skett med andra medel; jag tänker då närmast på ianspråktagandet av företagens investeringsfonder. Vidare är den nuvarande lokaliseringspolitiken utformad så att den praktiskt taget helt bortser från nyföretagandets problematik. En förhyrning av lokaler och maskiner för ett nystartat företag, som kanske skulle vara det ur rent företagsekonomisk synpunkt mest realistiska, medges inte. Då blir företaget förhindrat att erhålla lokaliseringsstöd. Nuvarande bestämmelser för lämpligheten av att bevilja lokaliseringsstöd till ett visst projekt bedöms bland annat på grundval av den beräknade sysselsättningseffekten. Detta medför risk för att man favoriserar sysselsättningsintensiva verksamheter. Här föreligger fara för att hela stödområdets näringsliv snedvrids. Vi har från moderata samlingspartiets sida sagt ifrån att den ganska allmänt formulerade målsättning för lokaliseringspolitiken som riksdagen antog 1964 bör ses över. På den punkten råder enighet, och det är dessa frågor 1968 års lokaliseringsutredning under herr Lemne arbetar med. Vi kräver också en mer preciserad målsättning för den nya lokaliseringspolitiken, och en sådan preciserad målsättning blir nödvändig för att underlätta myndigheternas arbete. Samtidigt säger vi att det blir nödvändigt att komplettera den na lokaliseringspolitik med en därifrån helt skild glesbygdspolitik. I årets partimotion har vi bland annat berört de synpunkter jag här framfört, men jag vill också peka på att vi tar upp ett stort kapitel där vi i ett tiopunktsprogram klart och koncist ger förslag beträffande en hel del åtgärder som det redan i dag skulle vara möjligt att vidtaga. Herr talman, vi är inte ensamma i vår kritik. Nej, långt därifrån. Den som läser föreliggande utskottsutlåtande kan konstatera att bl.a. herr Hagnell därtill har fogat ett särskilt yttrande. Jag måste understryka en sak som herr Hagnell säger och som anknyter till vad jag nyss nämnde om arbetsmarknadssituationen.

Jag har, herr talman, framför mig första sidan av Norrländska Socialdemokraten från den 21 maj. Där finns en stor rubrik, som skrivits sedan man fått reda på vad vi höll på med i bankoutskottet: »Fackföreningskrav i tre län: Effektivare norrlandspolitik.» Texten lyder vidare: »Vi måste sluta att böna! Nu måste vi kräva hårdare tag från regeringen för att klara Norrlandsproblemen, anser fackföreningsfolket.» Dessutom finns stora intervjuer i tidningen om den fackliga reaktionen på herr Hagnells utspel. Detta kan vara nog därom, men jag har velat nämna det för att ingen skall tro att bara vi försöker vara kritiska i denna situation. Det råkar vara på det sättet att vi i går fick en delvis lokaliseringspolitisk debatt. Där togs upp den problematiken att det närmast skulle vara en psykologisk fråga om vi skall kunna vända strömmen. Herr talman, jag sade i går och upprepar i dag: Det är klart att man kan säga att det är en psykologisk fråga. Men enligt mitt synsätt är det betydligt mera en fråga om politiskt mod än en psykologisk frågeställning. Låt mig få belysa detta med två exempel. Fallen Båtskärsnäs och Töre belyser väl ändå hur vi ett flertal år handlat felaktigt. Under årens lopp har på löpande band dessa samhällen besökts av olika statsråd och prominenta företrädare för Landsorganisationen. Vid varje tillfälle har man lämnat löften om att nu skall det komma ersättningsindustrier för att klara de absolut nödvändiga strukturförändringarna. Här har vi fått uppleva en intensiv kamp mellan socialdemokrater och kommunister, och man har år efter år på så sätt bibringat dessa orters befolkning en tro på nya arbetsmöjligheter. Jag tror, herr talman, att man inte kan hålla på med en sådan sorts politik. Den är omänsklig, och det är inte rätt mot dessa människor att göra så. Vad är då orsaken? Vi kommer här tillbaka till kravet på det politiska modet. I någon av reservationerna och i utlåtandet har vi tagit upp ett resonemang kring hela frågan om regionalpolitik, vem som skall styra och ställa, vad som nu pågår inom länsplanering 67 osv. Men jag tror inte man löser dessa frågor uteslutande på så sätt. Det måste till någonting mer, och jag skulle vilja säga det på följande sätt. Genom brist på initiativ och genom brist på direkta åtgärder har det hos befolkningen i Norrland och alldeles särskilt i Norrbotten skapats en misströstan och en alltmer utpräglad pessimism. Denna pessimistiska inställning har medfört en uppbrottsstämning som är mycket illavarslande, De löften som har givits under årens lopp har icke infriats. Det är klart att vi allesammans som en man borde resa oss och säga att det är ett oavvisligt krav att åtgärder snarast insättes från statsmakternas sida. Om denna negativa attityd, som regeringens hittills förda politik har medfört, inte snabbt förbytes i en förnyad framtidstro på utvecklingsmöjligheter inom norrlandslänen, riskerar vi att hamna i en ohållbar situation. Jag påminner om den tankeställare som jag började med, om framtidsvisionen i hela Europa. För att vi nu skall kunna vända på strömmen och väcka till liv en ny framtidstro för befolkningen i Norrland krävs det omedelbara insatser. Då är det för mig och för oss inom moderata samlingspartiet klart att det är nödvändigt att härvidlag få till stånd en kraftsamling. För att detta skall bli möjligt är det också enligt vår bestämda mening nödvändigt att alla politiska partier eftersträvar samverkan. Utan en sådan samverkan, herr talman, över partigränserna kommer vi icke att lyckas klara den mer än bekymmersamma situationen i Norrland. Under årens lopp har vi från moderata samlingspartiet både centralt och regionalt påtalat nödvändigheten av samarbetsvilja, men de propåer och uppslag som vi ständigt och jämnt har återkommit till har alltid tidigare avvisats.

Vi har därför från vårt parti förmått oss att under årets riksdag söka åstadkomma den politiska enighet som är absolut nödvändig. Trots vår mycket kritiska inställning gentemot den förda regeringspolitiken har vi, för att söka nå den nödvändiga aktiviteten, avstått från säryrkanden i ett flertal punkter. Såväl vid statsutskottets behandling av arbetsmarknadspolitiken som vid bankoutskottets realbehandling av alla föreliggande motioner rörande lokaliseringspolitiken har detta varit vår utgångspunkt. I föreliggande utlåtande från bankoutskottet kommer också, såvitt jag kan se, för första gången till synes att socialdemokraterna nu visat något större förståelse för de synpunkter och förslag som framförts från övriga partiers sida. Och detta hälsar vi med tillfredsställelse. Även om vi har all respekt för den nyinsatta aktiviteten från Kungl. Maj:ts sida, som utgöres av en omfattande riksoch regionplanering, vill vi uttala nödvändigheten av att åtgärder snarast vidtas, särskilt då i skogslänen. Bankoutskottet understryker också att planeringen bör prioriteras till förmån för norrlandslänen. I detta instämmer vi helt, men vi anser dessutom att regeringen, utan att avvakta pågående utredningars resultat, redan nu måste insätta resurser i olika former, allt i syfte att lätta på den prekära situationen i Norrland. Vi har under årens lopp och även i årets partimotion framlagt många konkreta förslag som snarast borde kunna realiseras.

Vi talar om möjligheten att eftersträva en flyttning av statliga företag och myndigheter till de skilda regionerna. Vi begär översyn av SJ:s och Linjeflygs taxepolitik och en översyn av telefonavgifterna. Vi har på nytt tagit upp frågan om stödet till småjordbruken i Norrland, frågan om statens isbrytarverksamhets finansiering och en förstärkning av denna. Vi har också accepterat frågan om lokaliseringsstöd till statliga företag, självfallet under premissen att det skall vara konkurrens på lika villkor mellan statliga företag och enskilda företag. På så sätt skulle man kunna fortsätta med alla de inlägg vi har gjort här under årens lopp från talarstolarna i båda kamrarna. Vi har, som jag nyss sade, fått förståelse för våra propåer, och därför har jag inte mycket mer att säga på denna punkt. Vi är tacksamma över vad bankoutskottet har kommit till i sin kläm och sitt utlåtande rörande våra motioner. Låt mig emellertid säga ett par ord om de föreliggande reservationerna. Herr talman! I reservation 3, som är en blank reservation, förekommer mitt namn tillsammans med herr Stridsmans i andra kammaren. Herr Stridsman är motionär och har i motionen tagit upp en hel del frågor som skulle innebära en försöksverksamhet i Norrbotten. Herr Stridsman har, sedan han sett hur bankoutskottet handlagt hela denna flora av motioner, inte kunnat yrka bifall till motionen utan nöjt sig med en blank reservation. Jag har anslutit mig till hans blanka reservation bara av det enkla skälet att motionen innehåller synpunkter som jag framfört under ett par års tid både här i kammaren, i landstingsdebatter och i andra sammanhang. Det var detta förhållande jag ville påpeka. Som utskottets utlåtande nu har utformats finns det inte någon orsak att gå in på denna motion. Mitt namn förekommer också bland undertecknarna av reservation nr 5. Om detta är bara att säga att det kanske anknyter till inledningen av mitt anförande och den framtidsbild jag där tecknade av Europa och de synpunkter jag gav på vad vi i norra Skandinavien — speciellt i våra norrlandslän — skulle kunna erbjuda i detta avseende. I denna reservation begärs inte något annat än att man skall fästa uppmärksamhet vid att turismen efter hand skulle kunna få allt större betydelse som utkomstmöjlighet för befolkningen i vissa delar av Norrland, På den punkten har jag alltså yrkat bifall till reservationens synpunkter. Jag skulle, herr talman, vilja sluta med att än en gång återkomma till frågan om det politiska modet. Jag gör det av det skälet att jag under ett ganska stort antal år deltagit i försöken att lösa problemen när man just i Norrbotten haft det besvärligast. Under senare år har jag personligen färgat mina inlägg i denna debatt ungefär på samma sätt som i dag och som jag tillsammans med herr Åkerlund och herr Regnéll i vårt särskilda yttrande färgat vårt synsätt i viljan till samförstånd. Jag gör detta desto mera som den situationen står fullständigt klar för mig i framtiden att vi aldrig löser problemen i Norrland, om vi inte i det ytterst prekära läge vi befinner oss i i dag tar varandra i hand och sätter oss ned för att lugnt och sakligt resonera om hur vi vill planera inom våra regioner i Norrland. Annars får vi nya fall av typen Båtskärsnäs och Töre vilket väl ändå ingen önskar. Det är därför som jag personligen inte har velat skyffla ifrån mig det regionala ansvaret att ta ställning, dvs. visa det politiska mod som fordras av oss att tala om för alla invånare i våra län att den och den orten vågar jag satsa på och prioritera men också att våga tala om sanningen för en ort som man inte anser sig kunna satsa på. Vi vågar inte uppträda så och kan inte heller göra det med mindre än att vi har politisk enighet i våra regioner. Utan den ser jag dystert på tillvaron. Men med den lilla, lilla förhoppning jag har fått av bankoutskottets omfattande behandling av dessa problem tror jag att vi kan ta ett första steg på vägen till ett bättre förhållande.

Herr talman! Jag tror inte det är en överdrift att påstå att lokaliseringspolitiken — i första hand glesbygdernas problem — ägnats ett större intresse i årets riksdag än under tidigare riksdagar alltsedan principerna för vår nuvarande lokaliseringspolitik fastställdes år 1964. Vi har redan haft en stor lokaliseringsdebatt med anledning av statsutskottets utlåtande nr 57 med anledning av statsverkspropositionens framställningar öm anslag till regional utveckling och till lokaliseringspolitiken. I detta fall behandlades ett stort antal motioner med i första hand lokaliseringspolitisk inriktning. I går hade vi i båda kamrarna stora interpellationsdebatter om samma tema med deltagande av statsministern, statsråd, partioch gruppledare. I dag diskuterar vi bankoutskottets utlåtande nr 30 som tar upp till prövning ett stort antal motioner angående lokaliseringsoch regionalpolitiken. Riksdagsmännens aktivitet i lokaliseringsfrågor har här omfattat 19 motionspar och dessutom fem motioner inlämnade endast i andra kammaren.

De debatter som redan förekommit beträffande regionaloch lokaliseringspolitiken har i stort sett avbetat alla argument och synpunkter. Det är därför inte lätt att så här i riksdagens elfte timme komma med något nytt. Det stora intresset och engagemanget från riksdagsmännens sida återspeglar emellertid den oro som befolkningen i stora områden av vårt land hyser för sin hemorts framtida utveckling, för dess möjligheter att ge invånarna en god försörjning och att ge dem den service som krävs för en meningsfylld tillvaro. Otrygghet och ovisshet är regel för en stor del av befolkningen i skogslänen. Det gäller också t.ex. Gotland och delar av Kalmar län. Utvecklingen har visat att de riktlinjer och åtgärder som 1964 beslutades av riksdagen inte i tillräcklig utsträckning förmått lösa de svårigheter som strukturförändringarna i vårt näringsliv in neburit för stora delar av landet. Trots att 1960-talet visat en relativt stark expansion för vårt land har detta decennium för en stor del av befolkningen i bl.a. skogslänen, särskilt för dem som bor i inlandet, ändå varit ett årtionde av otrygghet och ovisshet. Denna utveckling, som för landet i sin helhet kan betraktas som gynnsam, har i sig gömt ojämnheter som under de senaste åren snarast ökat i stället för avtagit. Möjligheterna att välja ett lönsamt och meningsfullt arbete är olika. Det råder skilda möjligheter att erhålla den privata och samhälleliga service som vi alla betraktar som nödvändig för en acceptabel tillvaro. Utvecklingen visar på växande sociala, kulturella och ekonomiska klyftor mellan olika delar av landet. Åren 1965 och 1966 upplevde vi en period av utjämning i sysselsättningshänseende mellan olika regioner. Det var med en viss optimism man trodde att de lokaliseringspolitiska insatserna nu hade bidragit till en ökad regional balans. Så har emellertid inte blivit fallet. I stället har den minskning av arbetslösheten som följt med den uppåtgående konjunkturen och, som i och för sig är mycket glädjande, åter ökat skillnaderna i fråga om sysselsättningsläget i olika delar av landet. Under det att de expansiva regionerna har brist på arbetskraft har konjunkturläget hittills inte medfört någon lättnad i skogslänen. Detta belyses också i kompletteringspropositionen. I april i år fanns tre obesatta platser på varje registrerad arbetslös i storstadslänen, medan det i skogslänen fanns tre arbetslösa på varje obesatt plats. Arbetslösheten i skogslänen har hittills i år varit högre än för ett par år sedan. I övriga län har den varit lägre. Det är framför allt glesbygdsregionerna som burit den tyngsta bördan av omstruktureringen inom näringslivet. Oron för deras framtid återspeglas också i de motioner som behandlas i föreliggande betänkande. Många av dem tar just upp glesbygdsproblematiken till behandling. Därför anser jag att man med tillfredsställelse kan notera att ett enigt utskott föreslår riksdagen att i skrivelse till Kungl. Maj:t hemställa om en parlamentarisk utredning angående glesbygdernas problem. Jag vill, herr talman, i detta avseende — det gäller punkt A i utlåtandet — yrka bifall till utskottets hemställan. Det är bra att en utredning kommer till stånd. Den utredningsverksamhet, som redan pågår inom regeringen och inom lokaliseringsberedningen beträffande glesbygdsproblemen, bör kunna bli av stort värde. Tyvärr måste man utgå från att inte ens en betydande ökning av lokaliseringsstödet till företag i glesbygdstätorterna kommer att få erforderlig effekt. Glesbygdernas och deras tätorters problem har nämligen också en mycket viktig psykologisk bakgrund. Det är ovissheten inför framtiden, människornas sviktande tro på ortens framtida utveckling det gäller. En viktig faktor när man avgör om man skall välja att satsa sin framtid på den ort där man vuxit upp eller om man skall flytta, är just hur man bedömer näringslivets framtida möjligheter. Ett vikande befolkningsunderlag medför minskade möjligheter till försörjning och risk för försämrad service på alla områden. En sådan osäkerhet beträffande framtiden är en dålig jordmån för initiativ från ortens egna invånare, och detta bidrar också till att avskräcka företag från annat håll att förlägga exempelvis filialtillverkning till dessa orter. Avsaknad av en klart uttalad målsättning om dessa orters framtid har bidragit till att företag inte vågat satsa på dem, vare sig när det gäller utbyggnad av de näringar som redan finns där eller, allra helst, i fråga om etablering av nya företag. Om lokaliseringsstödet skall ge effekt i glesbygderna, måste åtgärder vidtas som gör slut på den nuvarande Ooviss heten om huruvida en bygd över huvud taget har möjligheter att bestå på längre sikt. Detta framhålles i folkpartiets motionspar I: 334 och II: 385. Det måste således vara särskilt angeläget att vidta åtgärder för att övervinna denna ovisshet om framtiden.

Staten måste ge en bindande garanti och i handling visa att det ligger allvar bakom utfästelserna. Detta är en psykologisk fråga av stor vikt, vilket också herr Strandberg påpekade i sitt anförande. Den nuvarande situationen, sade han, medför missstämning och bristande tro på framtiden. Den måste bytas i en optimistisk syn, i en framtidstro. Jag håller med herr Strandberg om att man måste visa ett politiskt mod för att denna psykologiskt negativa trend skall kunna brytas. En utfästelse från statsmakterna om servicestöd till vissa stödjepunkter i inlandet och ett förstärkt lokaliseringsstöd kan — hoppas vi — göra dessa orter mer attraktiva som lokaliseringsorter och medverka till en sådan förstärkning av deras ekonomi att på sikt deras behov av statliga stödåtgärder därigenom minskas. Men om så icke skulle bli fallet, anser folkpartiet i motionerna, att staten skall svara för den andel av kostnaden som krävs för att servicen skall kunna upprätthållas och för att dessa orter skall kunna bestå. Det är för oss en fråga om åtgärder för ökad jämlikhet mellan befolkningen i olika delar av landet. Utskottet som uttalar sig välvilligt om motionerna framhåller, att de tan kegångar som däri kommer till uttryck måste spela en viktig roll i det regionalpolitiska planeringsarbetet. Men utskottet avstyrker motionerna med hänvisning till den pågående lokaliseringsutredningen, med hänvisning till den glesbygdsutredning som är tillsatt inom lokaliseringsberedningen och även med hänvisning till den planeringsverksamhet som bygger på länsplanering 1967. Det tar emellertid minst ett par år innan dessa utredningar kan avkasta något praktiskt resultat. Under tiden fortsätter strömmen från glesbygden. I dag hjälper den uppåtgående konjunkturen till att dra ungdomen från dessa regioner till de redan överbelastade storstäderna. Trots att vi således är glada åt den välvilliga behandling som folkpartimotionerna har rönt i bankoutskottet vill folkpartiets och centerpartiets utskottsledamöter med reservation nr 2 understryka angelägenheten av att glesbygdskommunernas problem snarast tas upp till prövning. Det är, menar vi, nödvändigt att bromsa utvecklingen så snabbt som möjligt om inte skadan skall bli oreparerbar. Vi föreslår i denna reservation att riksdagen »hos Kungl. Maj:t hemställer att en regional ekonomisk planering med mål för utvecklingen i olika delregioner i Norrland kommer till stånd utan dröjsmål och att ett näringspolitiskt program med klar målsättning för den framtida norrlandspolitiken uppgörs med ledning av den regionala planeringen». Det gäller således målsättningen för den politik som skall till för att motverka utglesningen i Norrlandslänen och övriga skogslän. Innan den är fastslagen är det naturligtvis svårt att mera ingående ta ställning till lokaliseringspolitikens omfattning och medel, men i det nämnda motionsparet liksom i motionsparet I: 336 och II: 444 av herr Per Jacobsson och herr Larsson i Umeå m.fl. framförs dock några synpunkter och förslag på lokaliseringspolitiska medel som är värda att beaktas. Ett sätt att knyta det direkta lokaliseringsstödet till arbetskraften vore att befria företagen från den enprocentiga arbetsgivaravgiften. Det är, sägs det i folkpartiets partimotion, framför allt ökad sysselsättning som eftersträvas för glesbygdsregionernas del. Därför skulle de nuvarande stödåtgärderna, lån och bidrag till investeringar, kunna kompletteras med den föreslagna befrielsen från arbetsgivaravgiften. Även andra åtgärder med samma syfte kan övervägas. Det finns också mera generellt verkande medel utöver lån och bidrag till investeringar som kan ge god lokaliseringspolitisk effekt. Vi har från vår sida vid tidigare riksdagar liksom i år föreslagit vidgade avskrivningsmöjligheter för industribyggnader inom stödområdet. Komplettera nuvarande stöd med att ge generella möjligheter till alla företag, som redan är verksamma eller vill etablera sig inom stödområdet, i varje fall inom glesbygdsområdena i Norrlands inland och övriga skogslän. En sådan rätt har kanske mindre betydelse för nystartade företag, men den kan stimulera utbyggnad av redan befintliga företag och den kan påverka företag i andra delar av landet att förlägga filialverksamhet till området i fråga. Sådana ökade möjligheter till initialavskrivningar på byggnader i rörelse inom glesbygdsområdena är fullt motiverade bl.a. därför att det ofta är mycket svårt att hyra ut industri-, lagereller affärsfastigheter som på grund av sviktande lokala konjunkturer blir lediga. Andra exempel på åtgärder som säkerligen skulle ge god lokaliseringseffekt är ändrad järnvägstaxepolitik, t.ex. sänkta avgifter för godsoch persontrafik. En sådan taxepolitik skulle inte ha till syfte att åstadkomma konkurrensfördelar för den norrländska industrin utan endast att verka utjämnande på fraktkostnaderna och därmed på konkurrenssituationen. Samma övervägande kan också gälla krafttaxorna. Herr talman! Jag vill härutöver nämna ytterligare några av de åtgärder som folkpartiet aktualiserat vid vårriksdagen i syfte att skapa bättre förutsättningar för en trygg och gynnsam utveckling i skogslänen. Vi har föreslagit en vidgad ram för lokaliseringsstödet. Vi har föreslagit ökat anslag till företagareföreningarnas = administrationskostnader. Vi har föreslagit att lokaliseringsstöd också skall utgå till turistoch serviceanläggningar. Vi har framhållit att flera universitetsfilialer och minst en teknisk högskola behövs i Norrland. Vi menar att Svenska industrietableringsaktiebolaget, SVETAB, bör koncentrera sin verksamhet till orter och regioner där det råder behov av nya arbetstillfällen. Vi menar att investeringsfonderna bör med ökad tonvikt användas på orter och inom regioner med sysselsättningssvårigheter så länge högkonjunkturen varar. Låt också skogslänen få det högre mjölkpris som oppositionen begärt och lindra därigenom de svårigheter som många små jordbrukare i dessa län drabbas av, när de på grund av den hårda rationaliseringen i skogsbruket inte längre har samma möjligheter till deltidsarbete! I motionsparet I: 737 och II: 843 föreslås vissa åtgärder för att främja turismen i Norrland. Motionärerna föreslår startande av ett produktionsbolag för turismen med uppgift bl.a. att skapa motiv för turismen, bygga upp arrangemang som är väl anpassade till marknader och önskemål och marknadsföra dessa via resebyråer och researrangörer. I första hand borde det nya produktionsbolaget satsa på sådana produkter och arrangemang som det är lätt att anpassa till ortsbefolkningens möjligheter att lämna turistservice. Motionärerna säger att det är möjligt att en sådan organisation skulle väcka intresse även i Finland och Nordnorge och att ett samarbete skulle kunna etableras över gränserna. Den skulle kunna bäras upp av berörda kommuner liksom av de svenska turistorganisationerna, enskilda transportföretag, köpenskapens organisationer m.fl. De tre mycket sakkunniga remissinstanser, Reso, Svenska turistföreningen och Svenska turisttrafikförbundet, som yttrat sig över motionerna har haft en mycket positiv inställning till dessa. Utskottet har visserligen gjort en välvillig skrivning men avstyrkt motionärernas önskemål om åtgärder i motionens syfte. Jag yrkar därför, herr talman, bifall till reservation nr 5. Reservanterna anser däri, att riksdagen bör hemställa att Kungl. Maj:t vidtar åtgärder för att främja turismen i Norrland enligt de riktlinjer som föreslås i motionen. Låt mig, till sist, herr talman, understryka vad ett enhälligt utskott uttalar längst ner på sid. 40 i sitt utlåtande nr 30. Utskottet framhåller där, att det synes ligga helt i linje med motionärernas intentioner att deras uppslag beaktas även när det gäller avfolkningsområden utanför Norrland. Detta uttalande gör utskottet bland annat med anledning av de tidigare refererade folkpartimotionerna. Utskottet säger vidare: »Det är ett välkänt faktum att problem likartade dem som möter i Norrland påträffas också på andra håll i landet.» Utskottet hänvisar som exempel till de uppgifter rörande Kopparbergs län som sammanfattats i ett särskilt avsnitt i utlåtandet. Denna hänvisning avser en skrivelse som länsstyrelsen i Kopparbergs län avlämnade vid en uppvaktning inför representanter för regeringen den 19 mars 1969. Det är angeläget för mig, herr talman, att med några ord fästa uppmärksamheten på svårigheterna just i mitt eget hemlän, Kopparbergs län. Utvecklingen där har under de senaste åren varit lika ogynnsam som i Norrlandslänen, under det att länet inte tillnärmelsevis rönt samma intresse från stats makiernas sida i fråga om lokaliseringsstöd. Ännu ett par år in på detta decennium hade Kopparbergs län en positiv befolkningsutveckling, men övergången från ett ökande till ett minskande län skedde mycket snabbt. Sedan 1963 har folkmängden varje år minskat starkt. Under perioden 1963 till 1968, alltså under sex år, reducerades folkmängden med 6300 personer, alltså drygt 1000 personer per år. Denna negativa utveckling Ööverträffades endast av ett län, nämligen Jämtlands län som under denna period minskade med 7 900 personer. Även i fråga om flyttningsförluster framstår Kopparbergs län som ett av de mest utsatta länen, endast överträffat av Norrbottens län. Under ifrågavarande period var nettoutflyttningen i Kopparbergs län 12 000 personer. Utflyttningen koncentreras i hög grad till de yngre åldersgrupperna. Mer än 90 procent av de flyttande är under 40 år, och detta ger naturligtvis anledning till stark oro inför befolkningsutvecklingen på längre sikt. Som bekant ingår, enligt riksdagens beslut 1964, den norra delen av Kopparbergs län i det s.k. norra stödområdet. Stödområdesgränsen delar således länet mitt itu, och det kan vara av intresse att jämföra utvecklingen i de håda länsdelar som denna gränsdragning har bildat. Då kan man konstatera att två tredjedelar av flyttningsförlusterna har fallit på den södra delen inom vilken den allra största delen av länets industri är belägen. även om förlusterna i relativa tal med hänsyn till folkmängden är störst inom stödområdesdelen kan konstateras att förlusierna i södra länsdelen är besvärande stora. De har en omfattning som inte avviker från de genomsnittliga förlusterna i norra stödområdet i dess helhet. Samma förhållande som i fråga om befolkningsutvecklingen gäller även beträffande arbetslösheten. Två tredjedelar faller på den södra länsdelen och en tredjedel på den norra. I länsplane ring 1967 visar länsstyrelsens prognoser att riskerna för en fortsatt stark sysselsättningsminskning, som «berör praktiskt taget hela Kopparbergs län, är mycket stora. Endast ett par av länets 15 kommunblock kommer enligt prognosen att behålla eller svagt öka sysselsättningsvolymen. Det föreligger emellertid risker, säger länsstyrelsen, att länet får vidkännas en större sysselsättningsminskning än vad som har redovisats i länsplanering 1967. De jämförelser som jag här har gjort mellan förhållandena i norra och södra delen av länet anser jag ger fog för påståendet att stödområdet när det gäller Kopparbergs län har en felaktig avgränsning. Jag har i tidigare lokaliseringsdebatter här i riksdagen framhållit, att om gränsdragningen för stödområdet skulle fastställas med hänsyn till de senaste årens utveckling i fråga om folkmängdsförändringar, = flyttningsrörelser och arbetslöshet så skulle hela Kopparbergs län falla inom stödområdet. Jag anser således att en omprövning av stödområdesgränsen bör komma till stånd. Hade stödområdet omfattat hela Kopparbergs län skulle industriorter i södra delen av länet i fråga om lokaliseringsstöd ha varit jämställda med städerna och tätorterna utefter Norrlandskusten. Den stimulans i form av lokaliseringsstöd och utvecklingsfrämjande åtgärder, t.ex. statskommunala beredskapsarbeten och i anspråktagande av investeringsfonder, som har medverkat till en positiv utveckling av vissa norrländska kustorter skulle även ha kommit hela vårt län till del och motverkat den arbetslöshet soh utflyttning som utmärkt situationen också i den södra länsdelen. Länsstyrelsen framhåller att det inte får vara så att stödåtgärderna i Kopparbergs län begränsas till att endast motverka huvudsakligen akuta sysselsättningssvårigheter. Om det över huvud taget skall vara möjligt att hejda den negativa utvecklingen i länet krävs det att centrala myndigheter medverkar till att omlokaliseringar, filialutläggningar osv. tillföres länet. Det räcker då inte med bara lokaliseringsstöd, utan över huvud taget måste ett mera långtgående statligt engagemang in i bilden. Det framhålles också att Falun-—Borlänge-området, eller, med ett annat namn, Runnbygden, erbjuder mycket goda förutsättningar för förläggning av statlig förvaltning eller annan offentlig verksamhet. I årets statsverksproposition har ju detta område också nämnts som ett lämpligt alternativ att satsa på när det gäller att inrikta lokaliseringsåtgärderna på en dämpning av tillväxten i de tre storstadsregionerna och fördela expansionen på växtkraftiga regioner i skilda delar av landet. Det är glädjande, tycker jag. Låt mig bara säga att en satsning på sådana stora centralorter naturligtvis inte får innebära en så stark prioritering och inriktning av stödet för deras utbyggnad att andra regioner med goda förutsättningar kommer i efterhand och inte visas det intresse och engagemang från myndigheterna som krävs för en positiv utveckling. Från länsmyndigheternas sida har vid upprepade tillfällen framförts förslag om för Falun-—Borlänge-området lämpliga lokaliseringsobjekt. Det är önskvärt att högre utbildningsanstalter förläggs till denna centralort i länet. Möjligheten för högre teknisk utbildning skulle kunna anknyta till de metallverk, gruvor, pappersoch massabruk som finns koncentrerade kring centralorten. I riksdagen har framlagts förslag till inrättandet av ett skogsinstitut. Vi har yrkat på utbyggnad av länsstyrelsens datakontor. Frågan om ett landskapseller länsarkiv i Kopparbergs län har varit uppe till diskussion. Hittills har dock länets framstötar givit dåligt resultat. Herr talman! Jag har funnit det angeläget att i denna debatt rikta kammarens uppmärksamhet på förhållandet i Kopparbergs län, och jag vill uttrycka en varm förhoppning om att de framstötar som nu gjorts på olika sätt skall resultera i ökade insatser från regeringens och lokaliseringsmyndigheternas sida för att medverka till att den negativa utvecklingen i länet brytes.

Herr talman! Alla vet att det sedan länge pågått en folkvandring från landsbygden till städer och tätorter i vårt land. Allt fler känner oro inför denana utveckling, som lett till en kraftig koncentration av människor till några få storstadsområden. De härmed samrnanhängande problemen blir mer och mer påtagliga. Vi vet vilka svårigheter de stora städerna brottas med. Många tusental innevånare står i till synes aldrig sinande bostadsköer. Avstånden mellan bostad och arbetsplats blir allt längre, något som ställer allt större krav på kommunikationsapparaten. Miljöproblemen blir alltmer akuta. Vattenoch luftföroreningar kan nämnas som exempel, men det finns många flera. Stresssjukdomar och allmän otrivsel är vanliga företeelser i storstadsområdena. Vi vet också att utflyttningsbygderna konfronteras med problem av annat slag. På många håll råder oacceptabla brister i servicefunktioner av skilda slag. Otrivsel till följd av avsaknad av möjligheter att umgås med andra människor gör sig ofta kännbar. Minskade skatteunderlag ställer många kommuner i svåra ekonomiska situationer. Och framför allt består problemen givetvis i att det råder brist på sysselsättningstillfällen. Människor som inte kan få arbete i hembygden tvingas lämna denna, och ofta måste de flytta till storstadsområdena i södra och mellersta Sverige, där åstadkommande att trängselproblemen accentueras. Centerpartiet har länge krävt en politik som motverkar koncentrationstendensen. Kravet på en aktiv lokaliseringspolitik hade rests många gånger, när riksdagen 1964 fattade beslut om en lokaliseringspolitisk försöksverksamhet. Denna skulle pågå under fem år och sålunda vara avslutad i mitten av nästa år. Erfarenheterna måste anses goda. Nya sysselsättningstillfällen har beretts åt tiotusentals människor. Man kan dock inte säga att 1964 års lokaliseringsbeslut lett fram till en tillfredsställande utveckling när det gäller befolkningsfördelningen mellan olika delar av vårt land och mellan olika delar av områden inom länen. Även om mitt eget län som helhet betraktat är expansivt, saknas det sannerligen inte problem för vissa länsdelar, där aktiva insatser från samhällets sida skulle ha varit värdefulla för att trygga utvecklingen. Det råder för närvarande en allvarlig regional obalans på arbetsmarknaden. Av kompletteringspropositionen som = finansministern förelade oss för några veckor sedan framgår att arbetslösheten i skogslänen hittills i år varit högre än för ett år sedan. Det är en utveckling som vittnar om vilka brister den förda regeringspolitiken varit behäftad med. När vi från centerpartiet krävt åtgärder som skulle medverka till en lösning av bl.a. Norrlandsproblemen har man ställt sig oförstående från regeringspartiets sida. Förhållandena nu vittnar om att centerns krav varit berättigade. I motioner till årets riksdag har vi tagit upp de här frågorna på nytt. även i övriga partier börjar man dock nu bli införstådd med att något måste göras, och det är ett stort antal motioner som ligger till grund för det utlåtande från bankoutskottet som vi nu behandlar. I partimotionen från centern understrykes betydelsen av en aktiv lokaliseringspolitik som ger områden med brist på sysselsättningsmöjligheter ett förstärkt näringsliv så att livskraftiga tätorter kan upprätthållas i olika delar av landet, En aktiv lokaliseringspolitik kan väsentligt lätta trycket på bostadsmarknaden i storstadsområdena. Den är också nödvändig för att den kvinnliga arbetskraften och den äldre arbetskraften skall kunna tillvaratas. Målsättningen för sysselsättningspolitiken bör vara att så långt som möjligt, med hänsyn till företagsekonomiska överväganden, flytta maskiner i stället för människor. även om Norrland har de största problemen till följd av fortgående befolkningsomflyttning måste man dock såsom vi framhåller beakta det behov av sysselsättningsstöd som kan föreligga i vissa andra delar av vårt land. Den nuvarande försöksverksamheten måste avlösas av en mera aktiv lokaliseringspolitik. Lokaliseringspolitiken i glesbygderna kräver särskild uppmärksamhet. Vi betraktar inte glesbygdsproblemet som en företeelse enbart under en övergångstid, vilket regeringen tydligen gör. Glesbygdsbebyggelsen måste betraktas som den naturliga för dem som som ägnar sig åt jordbruk och skogsbruk. Även naturvården kommer här in i bilden. Det är klart att glesbygdsbefolkningen måste ges möjligheter till en levnadsstandard som kan anses likvärdig med den som bjuds i andra delar av landet. Det är angeläget att det finns möjligheter till kommersiell och samhällelig service. Vi pekar i motionerna på olika möjligheter att lösa dessa problem. Förstärkt lokaliseringsstöd och glesbygdskonsulenter är ett par exempel. Särskilda riskmedel bör ställas till förfogande för företag i glesbygderna. Investeringsfonderna bör kunna användas som lokaliseringspolitiskt instrument. Vi understryker vidare att en statlig företagsetablering behövs i vissa områden, om tillräcklig sysselsättning inte kan tryggas på annat sätt. När det gäller att lätta trycket i Stockholmsområdet och samtidigt förbättra sysselsättningssituationen på andra håll kan säkerligen åtskilligt vinnas genom utflyttning av delar av den statliga förvaltningen som inte nödvändigtvis måste ha direkt kontakt med riksdag och regering. Denna fråga har också tagits upp i centermotioner till årets riksdag och behandlas av bankoutskottet i förevarande utlåtande. Som jag antytt har vi tidigare när vi fört fram lokaliseringsfrågorna inte ansett oss ha mött det positiva intresse från regeringspartiets sida som vi hoppats. Tongångarna från det hållet har i stället varit avvisande. Det har fått fogas många reservationer tidigare om åren till utskottsutlåtanden om de här frågorna. I år är, såsom tidigare har anförts i debatten, bilden en annan. Utskottet har visat stor förståelse för de frågor som vi fört fram. Naturligtvis är vi glada för detta. Vi är glada åt att de önskemål som vi så länge kämpat för nu synes delas av fler och fler även inom den svenska riksdagen. När det gäller motioner om ett program för den regionala samhällsplaneringen har utskottet dock inte kunnat enas. Den föreliggande reservationen på denna punkt anser jag välgrundad. Enligt vår mening bör tyngdpunkten i samhällsplaneringen ligga på det regionala och kommunala planet. Primärkommunerna måste även i fortsättningen ha stort inflytande över detaljplaneringen, medan den översiktliga utvecklingsplaneringen bör ligga på länsplanet. Det kan dock inte anses meningsfullt med regionala utvecklingsprogram förrän regering och riksdag på ett mera preciserat sätt uttalat sig för ett regionalt handlingsprogram. Såsom det heter i reservationen skall ett sådant program vara riktningsgivande för samhällsplaneringen i länet men naturligtvis även för en riksplanering, i den mån denna har att ange ramar för regionalpolitiken. Det räcker sålunda inte med länsplanering 1967 eller dess fortsättning. Herr talman! Jag ber att med det anförda få yrka bifall till reservationerna 1, 2 och 5;

Herr talman! Jag skall säga några ord med anledning av det särskilda yttrande som vi från vårt partis sida har fogat till detta utskottsutlåtande. Vi har inte reserverat oss mot utskotts majoriteten annat än på en enda punkt, som gäller åtgärder för att främja turismen i Norrland. Herr Strandberg har nyss redogjort för våra synpunkter i detta ärende. Jag vill endast göra några få tillägg, utgående från mitt sätt att se på denna fråga. Vi konstaterar i yttrandet att näringslivet i vårt land, bl.a. till följd av strukturrationaliseringen, föranlett en strukturell omvandling av landet i bebyggelsehänseende med en intern folkvandring som inte haft sin motsvarighet på mycket länge. Landsbygden har avfolkats och tätorterna har fått motta ett inte ringa antal inflyttande människor. Befolkningen har koncentrerats till storstadsregionerna. Stockholms län t.ex. förutses fram till 1980 få 400000 nya invånare — eller en stad till av Göteborgs storleksordning. Men människor som ryckts upp med sina rötter har vandrat ut till närmaste tätort, därifrån förflyttat sig till någon större och därefter försökt rota sig i storstaden. Kvar har blivit de gamla och de som av andra skäl än ålderdom inte kunnat förflytta sig. Arbetslösheten har kommit till avfolkningsbygden, där marknaden har krympts. Vi talar rätt mycket om skogslänen, där problemen blivit störst, och det gör vi naturligtvis med all rätt för närvarande. Men det vi upplever är inte enbart en fråga om skogen och dess vikande roll som försörjningsbas för människor. Det gäller också åkerjordens roll som bas — i vidaste mening — vilken reducerats i betydelse för sysselsättningen. När endast 6 procent av landets yrkesverksamma befolkning behövs för att förse sig själva och de återstående 94 procenten med nästan alla livsmedel som förbrukas blir ganska många armar Över, som kan syssla med annan verksamhet. Skogen har till för inte så länge sedan givit arbete åt många, men rationaliseringen och mekaniseringen — inte minst motorsågen — har undanryckt arbetsuppgiften för många i skogsarbete. Vi måste alltså konstatera att omdaningen av samhället gått sin gång — visserligen inte helt oberoende av de allmänna ekonomiska konjunkturerna, men utan att kunna hejdas av dessa. Har det varit lågkonjunktur har det rått arbetslöshet över hela landet, men allra mest på landsbygden och i de smärre tätorterna. Tyngdpunkten har legat i Norrland och i övriga skogslän. Har det varit högkonjunktur har storstadsoch tätortsregionerna haft överhettning. Landsorten har kanske fått uppleva vissa lindringar på arbetslöshetssidan, men inte desto mindre har befolkningen dragits till tätorterna. I statsverkspropositionen heter det att expansionen i tätorten bör dämpas. Det är naturligtvis i och för sig riktigt, men detta kan behövas snarast av allmänt ekonomiska skäl, även om det från lokaliseringssynpunkt givetvis är nödvändigt att något lätta på det starka suget från tätorterna. Från alla håll har här understrukits — bl.a. av herr Strandberg, herr Stefanson och herr Mattsson att ett missmod har spritt sig bland människorna i glesbygden. I ett sådant läge är naturligtvis det väsentligaste att återigen skapa optimism och framtidstro inom dessa områden. Det är det primära! Många gånger har i många olika sammanhang sagts att den psykologiska faktorn betyder mycket. Men denna faktor kan man naturligtvis inte spela ut om den inte också byggs under med åtgärder som verkligen ger anledning att hysa optimism och framtidstro.

Vi kan inte i dag bestrida att det kanske ändå var på det sättet. Men man kan aldrig förneka att den väsentliga synpunkten var att man skulle ge människorna en känsla av att det finns en framtid, att det finns anledning att hysa optimism och tro på framtiden. Jag tror att det inom de områden, som vi nu i dag diskuterar, gäller att bibringa människorna en känsla av att någonting verkligen kan göras och att man vill göra det, framför allt även från statsmakternas sida. Just denna synpunkt har i långa stycken bestämt handlandet i vårt parti när vi har sagt att vi inte kan få den nödvändiga kraftsamlingen med mindre än att vi också når ett betydande mått av samverkan och samförstånd. Vi har stannat för att det är bättre att söka samverkan än att låta en långtgående partioenighet uppstå. Vi har med glädje noterat — det gjorde också herr Mattsson i sitt inlägg — att socialdemokratin nu är mera beredd än tidigare att sträcka ut en hand till de borgerliga partierna för att försöka finna lösningar på dessa problem. Jag vill alltså vitsorda att majoritetspartiet i bankoutskottet vid skrivningen av utskottsutlåtandet har bemödat sig att i stor utsträckning tillmötesgå de synpunkter som från vårt håll anförts i denna fråga. Det är vi glada över och tacksamma för, och vi tror att det är det bästa för landets skull. Men om här nu finns en sådan grund att stå på i form av en positiv vilja att nå resultat, är det naturligtvis också mycket viktigt att man gör klart för sig, hur man skall bära sig åt, vad man har för målsättning och vad man har för medel att nå resultat. Vid läsningen av det som har sagts och skrivits i denna fråga de allra senaste dagarna tycker jag att det alltjämt råder åtskillig oklarhet och osäkerhet. Vissa målsättningsdiskussioner förekommer otvivelaktigt i alla partiers till utskottsutlåtandet fogade uttalanden. Men sätter man sig ned för att granska dem, kan man ändå notera saker och ting som jag tror att vi har anledning att ta upp i en diskussion som den i dag. Socialdemokratin, för att hålla sig till det största partiet, har i varje fall enligt min mening en ganska varierande linje i sin uppfattning. Det kan vara en felbedömning, men jag kan inte frigöra mig från att det är så. I inrikesministerns uttalande till statsverkspropositionen presenteras ett resonemang om lokaliseringsoch regionalpolitiken. Han säger där att lokaliseringspolitiken skall upphöra; det är en försöksverksamhet. Om det blir den 1 juli 1970 eller något senare är ännu inte klart. Länsplanering 1967 har slutförts, och frågan är efter vilka grunder arbetet skall bedrivas vidare. Så säger han att det skall vara en fortsatt regionalplanering. En av de viktigaste komponenterna i den är att man vid sidan av de tre stora storstadsregionerna i vårt land också skulle skapa sju storstadsalternativ i vissa områden. Jag behöver inte nämna vilka städer eller områden det är fråga om. Det finns angivet i statsverkspropositionen.

Den tankegången låter sig självfallet presenteras. Men kvar står att det här är ett ganska långsiktigt perspektiv som förts fram av inrikesministern. Det var väl statsrådet Johansson som svarade för detta om statsrådet Holmqvist i dag har samma mening vet vi inte.

Om jag håller mig till några kon kreta frågor hänvisade statsministern redan i punkten 2 till vad han förväntar sig av samarbetet med industriförbundet. Jag tror att det är en i och för sig klok och riktig åtgärd att regeringen tar kontakt med industriförbundet, även om det onekligen är rätt ovanligt att detta sker under sådana här former. Att däremot statsministern har glömt att det finns andra organisationer representerande liten och medelstor företagsamhet, som inte har kommit med i denna punkt, förvånar mig en aning på grund av den diskussion som i annat sammanhang förts i frågan och som statsministern rimligen borde känna till. Löftet om effektivare statliga företag i Norrland har fått en effektfull replik av en av socialdemokratins företrädare i andra kammaren hr Hagnell. SVETAB, industrietableringsaktiebolaget, skall bära det direkta ansvar som staten har för industrietableringar. Jag vill framhålla att vi motionerade om att SVETAB:s verksamhet huvudsakligen skulle förläggas till Norrland. Statsministerns punkt 6 var att en arbetsgrupp skall tillsättas för att arbeta fram lämpliga projekt för en utveckling av turism och friluftsliv särskilt i de norra delarna av landet. Detta är ändå i sak vad vi begär i reservation nr 5, fogad vid detta utskottsutlåtande, och till vilken jag självfallet yrkar bifall. Tanken kunde kanske ha kommit bättre till uttryck genom att vi fått förslaget enhälligt antaget av utskottet. Beträffande punkten 11 om resurser för malmletning i Västerbotten och Norrbotten har jag tidigare här i kammaren sagt att sådana resurser självfallet är tacknämliga, men att sättet att komma till rätta med den här problematiken knappast är det riktiga. Man skall inte tro att staten klarar detta. Inmutningsförbudet i Norrbotten borde upphävas. Det är en lokaliseringspolitisk åtgärd av stor betydelse, därför att här kan skapas en bas för en livsduglig förädlingsindustri om man har framgång på det området. Slutligen har vi herr Hagnells särskilda yttrande, där han för fram ett krav på en målsättning för Norrland vid den befolkning som landsdelen för närvarande har. Jag vet inte om detta skall ske på det sättet att man sätter upp ett stängsel mellan Norrland och övriga delar av landet. Det är dock knappast realistiskt att göra upp en målsättning vid en viss folkmängd. Ty om norrlänningarna kan föröka sig och försörja sig inom sitt område är väl inte detta något som man inte skulle acceptera med tacksamhet över hela landet. Jag skall kanske inte närmare gå in på herr Hagnells funderingar, men efiersom han tillhör bankoutskottet må det ändå sägas att han här framför synpunkter som vi kan ansluta oss till men också synpunkter som vi finner rätt orimliga. Man kan inte gärna placera Norrland i samma klass som ett u-land och säga, att om ett u-land får så och så mycket i bistånd skall Norrland få samma stöd. Detta tror jag är psykologiskt felaktigt.

Beträffande centerpartiets och folkpartiets politiska målsättningar har herr Strandberg redan anfört synpunkter, varför jag för min del avstår från ytterligare kommentarer. Men jag vill återkomma helt kortfattat till vår linje och vår uppfattning. Norrland — och skogslänen över huvud taget — kan rimligen i grund och botten inte behandlas på annat sätt än Sveriges land i övrigt. Detta betyder naturligtvis inte att stöd och hjälp ej kan ges från de landsdelar som gynnas genom ett starkare näringsliv, större resurser och bättre naturliga förutsättningar. Men det betyder att skogslänen och Norrland är delar av vårt land och skall behandlas som sådana, med de självklara rättigheter och skyldigheter som gäller för landet i övrigt.

Det är den egna kraften hos invånarna i denna landsdel som i alla fall kommer att betyda mest, liksom hittills alltid varit fallet. Därför säger vi några ord i slutet av vårt särskilda yttrande om att den politik som skall föras bör gå ut på att stödja och stimulera orter där förutsättningar för ekonomisk utveckling med rimlig säkerhet kan bedömas vara för handen. Vi vill inte ha någon regional planhushållning. Vi tror inte att den kommer att hjälpa dessa områden, utan vi anser att så snart naturliga förutsättningar för decentralisering i samhället föreligger bör en sådan utveckling eftersträvas. Regionalpolitiken bör inriktas på att stödja en spontan utveckling så fort man ser ansatser till att en sådan kan komma till stånd. Enligt vår mening gagnas icke en sådan politik genom en långt driven planhushållning. Regionalpolitiken bör således hålla sig inom blandekonomins ram, och den allmänna strävan bör vara att skapa förutsättningar för nya och varaktiga arbetstillfällen genom stimulans av en positiv näringspolitik. Enligt vårt sätt att se kan mycket göras på detta område från statsmakternas sida. När frågor om skatter, taxesättning på kommunikationsmedel, eltaxor och annat kommer upp i kamrarna får vi tillfälle att ta ställning till dem och lägga vårt votum, men naturligtvis med sikte på att hjälpa de utsatta områdena. I dag är dock inte dessa frågor presenterade i den formen att vi kan rösta om dem. Med detta, herr talman, ber jag än en gång att få yrka bifall till den reservation vid utskottets hemställan under M, där mitt namn finns med, i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! I det föreliggande utskottsutlåtandet ingår som bekant 24 motioner. Utskottets målsättning har från början varit att så långt möjligt nå fram till ett enigt utlåtande. Vi har från vårt håll ansett det angeläget att markera den enighet som råder om målsättningen för vår regionaloch lokaliseringspolitik. Vi har velat markera denna enighet därför att vi här rör oss inom ett ämnesområde där det finns jordmån för politiska överbud och politiska utspel som kan skapa stora förväntningar och förhoppningar, som det sedan av olika anledningar kanske visar sig omöjligt att infria, vilket i sin tur skapar svikna förhoppningar och besvikelser. Sådant kan till viss del kanske besparas de bygder som drabbas av industrinedläggelser eller hotas av avfolkning och där enskilda människor blir arbetslösa och känner sig otrygga. Genom att avstå från överbud och önsketänkande kan vi undvika att skapa sådan irritation. Men det fordras, som herr Strandberg säger, politiskt mod för att avstå från sådana överbud. Till det föreliggande utlåtandet är fogat några reservationer som för den uppmärksamme läsaren inte förtar intrycket av enigheten i stort men som ändå bidrar till att fördunkla den, samtidigt som man inte helt kan frigöra sig från intrycket att reservationerna tillkommit utifrån partitaktiska synpunk ter. Men till det, herr talman, skall jag be att få återkomma. När man diskuterar lokaliseringspolitik och särskilt problemen i Norrland och dess inland är det nödvändigt att alltid ha bakgrunden till problemen och vissa grundläggande förhållanden klara för sig. Annars hamnar man lätt i önsketänkande eller i diskussioner om lösningar på problemen som inte har någon anknytning i verkligheten. Den sysselsättningsmässiga basen i Norrland har som alla vet varit iordoch skogsbruket. Inom dessa näringsgrenar minskade sysselsättningen i skogslänen mellan åren 1960 och 1965 med över 30 000 arbetstillfällen. Vi har därefter gått in i en period med ännu snabbare strukturomvandling i dessa näringar, och enligt de prognoser som föreligger skulle sysselsättningen inom jordoch skogsbruk i dessa län kunna reduceras med omkring 70 000 arbetstillfällen mellan åren 1965 och 1970. Samtidigt har industrin som helhet i landet gått in i ett skede där sysselsättningstillväxten inte ökar lika snabbt som vi tidigare varit vana vid. Under senare år har den totala sysselsättningen inom industrin minskat, och även om konjunkturutvecklingen kan: komma att ändra den bilden, kan vi säkert inte räkna med att i framtiden ha en outtömlig mängd industriarbetstillfällen att fördela. Det är snarast så, att det är tillgången på lämpliga projekt som bestämmer hur långt man kan nå med lokaliseringspolitik. Det har inte varit någon brist på lokaliseringsmedel som lagt hämsko på verksamheten. På den punkten har regering och riksdag åstadkommit en successiv anpassning till behovet. När det gäller att få fram nya industriella enheter som kan Ilokaliseras till Norrland bör det nyligen inledda samarbetet mellan regeringen och Sveriges industriförbund ha mycket att ge. Det är bland annat mot den bakgrund jag nyss angav som man bör se den industriella utvecklingen i Norrland och också resultatet av den hittills bedrivna stödverksamheten. Sysselsättningsulvecklingen inom industrin i Norrland har nämligen under senare ar stått sig väl i jämförelse med landet i Övrigt. Den åtminstone i jämförelse med landet i övrigt relativt positiva sysselsättningsutvecklingen inom Norrlands indusiri sammanhänger till stor del med lokaliseringsstödets påverkan på utvecklingen. Trots att industrin som helhet minskat sin sysselsättning från är 1963, då de första ekonomiska stödformerna sattes in, har de företagsgrupper som fått stöd i någon form utgjorts av klart expansiva grupper. De verksamheter i samhället som kommer att bli mest intressanta ur sysselsättningssynpunkt framöver är de som vi brukar sammanföra under beteckningen service. Detta är ett mycket omfattande begrepp. Häri ingår handel och tjänster, både enskilda och offentliga — som t.ex. sjukvård. Här ingår också administration, forskning, undervisning och en lång rad andra snabbt växande verksamhetsgrenar. Antalet sysselsatta i denna vida sektor ökade med mer än 200 000 mellan åren 1960 och 1965 och beräknas ge utrymme för omkring 500 000 nya arbetstillfällen mellan åren 1965 och 1980. Det är styrningen av denna expansion som mer än något annat avgör den regionala utvecklingen framöver — både direkt och indirekt som lokaliseringsfaktor för industrin — och som kräver en målmedveten och samlad samhällsplanering. Här kommer också frågan om lokalisering av den statliga förvaltningen in. Vi vet att regeringen, efter vad som sagts i årets statsverksproposition, har sin uppmärksamhet riktad på den frågan. En annan utgångspunkt för diskussionen om lokaliseringspolitiken i Norrland och för samhällsplaneringen måste vara de geografiska förhållandena. Utvecklingen inom näringslivet i Norrland skiljer sig i princip inte från den i Sverige i övrigt. Det är samma krafter som verkar, men de får större tyngd här uppe på grund av näringssammansättningen, och de är svårare att bemästra på grund av avstånden och bebyggelsestrukturen. Som exempel på det senare kan nämnas att endast 15 procent av befolkningen i skogslänen bor i orter med över 30000 invånare mot 45 procent i övriga Sverige. Den som blir av med sitt arbete i en glesbygd eller i en liten ort i södra Sverige kan ofta pendla in till arbete och service i en större, ganska närbelägen ort. Så är ofta inte fallet i Norrland. Både problemens omfattning och de mål man bör sätta upp för utvecklingen på lång sikt gör alltså att man inte kan arbeta efter några enkla schabloner eller ange några entydiga garanterade befolkningssiffror för hela Norrland eller delar därav. Det är farligt att binda sig alltför mycket vid kvantitativa målsättningar. Man måste ta hänsyn till mål och önskningar både hos den äldre och den yngre generationen, den förra med en naturlig bundenhet till sin miljö, den senare med en ofta annorlunda utbildningsbakgrund och andra krav på variation i arbetstillgång och service. Man måste beakta risken av en lokaliseringspolitik som skulle konservera skillnader i ekonomiska förutsättningar mellan olika delar av landet och skillnader t.ex. i möjligheter till förvärvsarbete för kvinnor. För att sådana mål skall kunna nås krävs det ett fortsatt utnyttjande av en mängd politiska medel, lokaliseringspolitik, arbetsmarknadspolitik, skatteutjämning, förbättrad utbildning, ett utvecklat glesbygdsstöd enligt de försök som nu snabbt utvecklas, m,. m. Allt detta inom ramen för en regional politik med sikte på en rimlig balans mellan olika landsdelar och regioner och med utvecklingsmöjligheter för orter inom ett brett storleksregister men med en ofrånkomlig koncentration av både stödinsatser och samhällsutbyggnad. Grundvalen för en sådan regional po litik har lagts genom den länsplanering som regeringen initierat inom ramen för lokaliseringspolitiken. Den planeringen var föremål för debatt här i kammaren för ett par veckor sedan, men den intar en central roll också för de frågor som bankoutskottet haft till behandling. Denna planering, som nu går vidare mot ökad konkretisering, ger just en regionalpolitisk ram för åtgärder inom olika samhällsområden både på länsplanet och centralt genom inrikesdepartementets bearbetning och regeringens bedömning och ställningstagande. Den ger därmed också ett underlag för en fortlöpande bedömning av hela Norrlands situation i första hand inom ramen för de kontinuerliga kontakterna mellan finans-, inrikesoch industriministrarna. Herr talman! Jag började med att understryka att bankoutskottet är enigt i sin bedömning av flertalet av de grundläggande problemställningarna på lokaliseringsoch regionalpolitikens områden. Enligt min uppfattning fanns det rent sakligt sett alla förutsättningar för en fullständig enighet. Att man från mittenpartihåll på ett par punkter i reservationer har markerat särmeningar ser jag alltså som uttryck för partitaktiskt motiverade strävanden. En sådan bedömning blir ganska självklar om man jämför reservationernas skrivningar med vad utskottet anfört i motsvarande avsnitt. Jag skall i all korthet granska reservationerna utifrån denna utgångspunkt. I partimotioner från centerpartiet — nr I: 721 och II: 835 — har man begärt ett skyndsamt tillsättande av en parlamentarisk arbetsgrupp som skulle ha till uppgift att utarbeta ett regionalpolitiskt handlingsprogram, vars riktpunkt skulle .vara att skapa ett så långt möjligt decentraliserat samhälle. Utskottets behandling av dessa motioner har accepterats av centerpartiet då det gäller slutsatsen men inte då det gäller motiveringen för denna. Jag hänvisar här till reservationen nr 1. Det är tre synpunkter som man i reservationen särskilt trycker på. För det första anser man attregionalplaneringen i länen bör handhas av ett länskommunalt organ. För det andra menar man att regering och riksdag nu måste på ett mera preciserat sätt än hittills uttala sig för ett regionalpolitiskt handlingsprogram och att det inte blir meningsfullt med regionala utvecklingsprogram förrän så har skett. För det tredje pläderar man för en ökad decentralisering av samhällsproblemen. Låt mig börja med den sistnämnda synpunkten, Jag vill då konstatera att målsättningen om ett så långt möjligt decentraliserat samhälle egentligen saknar preciserad innebörd eftersom reservanterna inte har gjort något försök att ange vad som skall anses vara möjligt i detta sammanhang. Att decentraliseringen inte kan drivas till något slags maximum inser givetvis reservanterna, men var gränsen skall gå har man inte antytt. Utskottet har för sin del ansett det mest naturligt att denna fråga prövas regionvis under den nu inledda fortsättningen av länsplaneringen och har också erinrat om att chefen för inrikesdepartementet uttalat sig för vissa åtgärder i decentraliserande syfte, främst avsedda att dämpa storstadstillväxten. Detta är en konkret anvisning på hur frågan bör handläggas. Jag tycker att centerpartiet kunde ha ställt sig bakom den i stället för att föra fram vaga rekommendationer utan närmare motivering. När det gäller kravet att planeringen i länen bör handhas av länskommunala organ vill jag understryka att denna planering sker under medverkan av kommunala nämnder och fullmäktige samt av landstingen och andra representativa organ på länsnivå. Det är alltså väl sörjt för att det medborgerliga inflytandet kan göra sig gällande såväl på det kommunala planet som på länsplanet; Den sista punkten i reservationen är kanske på sitt sätt den viktigaste. Den gäller frågan på vilket stadium statsmakterna bör komma in med övergripande regionalpolitiska målsättningar och handlingsprogram. Jag vill då först framhålla att vissa synpunkter av det slag som här efterlyses har framförts i statsverkspropositionen av inrikesministern och sedermera vid riksdagsbehandlingen härav. Vad som enligt bankoutskottets majoritet nu krävs är ett utökat faktaunderlag samt ställningstaganden och prioriteringar på det regionala planet. Den fortsatta länsplaneringen kommer att förse de centrala instanserna med informationer i detta avseende. Att statsmakterna dessförinnan skulle binda sig för preciserade regionalpolitiska handlingsprogram, är enligt min mening inte en klok politik. Jag vill också understryka, ait reservanterna inte har talat om för oss hur de närmare tänker sig att dessa handlingsprogram på nuvarande stadium skulle se ut. Först utredning och därefter ställningstaganden är enligt min mening här liksom i andra fall den naturliga gången. I reservationen nr 2 har folkpartiet och centerpartiet reserverat sig till förmån för motionerna I: 334 och II: 385 med krav på en utvecklingsplan och ett näringspolitiskt program för Norrland. Utskottet har i sin motivering för sitt ställningstagande till dessa motioner klart markerat sin insikt om det allvarliga läget i Norrland och om de speciella svårigheter och problem man där har att brottas med, särskilt i Norrlands inland. Utskottet har också angett vissa riktlinjer för hur problemen bör angripas. Detta måste ske i samråd mellan centrala och regionala planeringsinstanser. Det grundläggande arbetet på en utvecklingsplan för Norrland sker genom den fortsatta länsplaneringen. Utskottet har också betonat det angelägna i att de samordnande centrala planeringsinsatserna organiseras med sikte på att Norrlandsproblemen kan få en prioriterad behandling. Utskottets förslag om en parlamentarisk glesbygdsutredning är också värt att notera i detta sammanhang. Meningsskiljaktigheterna mellan utskottsmajoriteten och reservanterna är av delvis samma slag som i fråga om centerns reservation, vilken jag nyss berörde, Reservanterna vill ha en utvecklingsplan för Norrland innan tillräckligt underlag för en sådan plan har kommit fram, framför allt genom den fortsatta länsplaneringen. Denna plan skulle innehålla mål för utvecklingen inom olika delregioner och den skulle förenas med uttryckliga garantier för vissa tätorters framtid i Norrlands inland. Jag vill här göra den reflexionen att eftersom reservanterna anser att ytterligare utredningsarbete inte behövs för att utvecklingsplanen skall kunna fixeras, är det något förvånande att de inte själva har tagit ställning på den centrala punkt det här är fråga om. De har avstått från att ange vilka orter och regioner i Norrland, som enligt deras mening bör få garantier för sitt fortbestånd och vilka orter som bör räkna med en fortsatt tillbakagång. Detta kan vara värt att notera. Det torde väl råda rätt stor enighet om att i det fortsatta regionalpolitiska planeringsarbetet måste prioriteringar mellan orter och regioner ingå som ett centralt element. Detta är också starkt understruket i riktlinjerna för den fortsatta länsplaneringen. Men att statsmakterna nu skulle köra över länsplaneringen, som redan är i gång, och som blir klar om halvtannat år, genom att förfara så som reservanterna föreslår, kan jag inte finna rimligt. Det naturliga är väl att invänta och ta hänsyn till de bedömningar som görs av dem. som står närmast problemen i Norrland — landstingen, länsstyrelserna, planeringsråden, kommunala nämnder och fullmäktige. Sedan är det klart att statsmakterna under tiden med all kraft måste fortsätta sina strävanden att stödja utvecklingen i Norrland. Att regeringen är beredd att göra detta, har ju också klart framgått av de olika initiativ som tagits under senare tid och som utskottet åtminstone delvis har redogjort för i sitt utlåtande. Min slutsats blir alltså att även denna mittenpartireservation har partitaktisk bakgrund. Man vill framstå som särskilt aktiv då det gäller att tillvarata Norrlands intressen, utan att i sak nämnvärt skilja sig från utskottets majoritet. Jag tror att Norrlands intressen hade tillgodosetts bäst, om reservanterna anslutit sig till majoriteten. Herr talmån! Med detta ber jag att få tillstyrka bankoutskottets utlåtande.
Herr talman! Herr Åke Larsson har berättat att utskottets ledamöter försökte komma fram till ett enhälligt utlåtande och att skälet till det skulle ha varit att det inte borde bli tillfälle till överbud. Jag uppfattade herr Larssons yttrande på det sättet att så långt kunde regeringspartiets representanter sträcka sig. Jag vet inte om man kan betrakta de förslag vi lagt fram tidigare och som vi nu har fått igenom i utskottet som några överbud. Jag vill snarare säga att vi så småningom har fått rätt. Herr Larsson sade vidare om reservation 1 att reservanterna där inte redovisat någon målsättning. Den som läser partimotionen finner ju vad vi anser om nödvändigheten av att statsmakterna fastställer normerna för regionalpolitiska handlingsprogram. Vad beträffar partipolitiska angelägenheter vill jag för övrigt fråga herr Åke Larsson: Är statsministerns elva punkter, som offentliggjordes dagen före denna lokaliseringsdebatt, något annat än ett i huvudsak partipolitiskt utspel från regeringen?

Herr talman! även jag är glad åt den enighet som rått inom utskottet och att utskottet i många stora och väsentliga frågor har kommit på en enhällig linje. I vissa frågor föreligger skilda uppfattningar, men där är det egentligen fråga om nyanser i bedömningen. Jag anser att den anda av enhällighet som har präglat arbetet i utskottet lika gärna kunde ha lett till att utskottets majoritet i fråga om folkpartiets norrlandsmotion biträtt det förslag som folkpartiets och centerpartiets ledamöter företräder i reservation 2. Utskottets talesman herr Larsson beskyller folkpartiet och centern för partitaktik, därför att dessa partier i reservation 2 har velat gå längre än utskottet. Jag tror emellertid att det finns anledning att tillbakavisa det påståendet. Man kan lika gärna påstå att socialdemokraternas vilja och strävan efter att avpolitisera diskussionen i utskottet och avdramatisera debatten här i kammaren har en partitaktisk bakgrund. De förslag som framlagts i bl.a. folkpartiets Norrlandsmotion är av sådan art att de inte i dagens läge gärna kan tillbakavisas av socialdemokraterna. Det är likadant med andra motioner. Det är, som sagt, en nyansskillnad mellan de olika ställningstagandena. Vi vill när det gäller en plan för utvecklingen av tätorterna i Norrlands glesbygder ha ett snabbare tillvägagångssätt än vad utskottets majoritet vill. Resultaten av det fortsatta planeringsarbetet hos länsmyndigheterna och i kommunerna — det arbete som har Länsplanering 1967 till grundval — kommer att märkas först fram på 1970 talet. Jag tror att 1971 har angivits som det år när länsmyndigheterna skall redovisa resultaten för inrikesdepartementet. På basis av det materialet skall regeringen sedan ta ställning. Under tiden fortsätter avfolkningen. Medan gräset gror, dör kon. Herr Åke Larsson säger att vi har avstått från att ange orter för detta inlandsstöd. Men det är väl i alla fall inte oppositionens skyldighet att göra detta, utan det bör ske på basis av det material som finns inom departementet och som framkommer genom länsmyndigheternas planering.
Herr talman! När jag beskyllde oppositionen för partitaktiska metoder — inte hela oppositionen, ty jag undantar moderata samlingspartiet — gjorde jag det därför att oppositionen vill att regeringen nu skall bestämma vilka orter som skall prioriteras, alltså innan herr Lemne har lämnat fram sitt utredningsförslag. Varför kan man inte avvakta det förslaget? Då får man ju lärdomar av den femårsperiod som nu har gått. Att man på det viset vill skynda på frågornas behandling anser jag vara partitaktik. Om man läser reservanternas skrivning och jämför med vad utskottet har sagt, finner man praktiskt taget ingen skillnad. Gör den jämförelsen! Det är bara fråga om nyanser. Vi hade kunnat skriva ihop oss. Men till varje pris skulle oppositionen ha reservationer för att åtminstone utåt "försöka framstå såsom mera aktiv på detta område. Så är dock inte fallet, men man försöker i alla fall framstå på det viset. Representanter för samtliga partier har stått i denna talarstol och uttalat sin glädje över att utskottet har tillmötesgått olika motionsyrkanden. Men sedan i sluttampen kommer man med sådana här reservationer. Det anser vi vara partitaktik. Det må gärna vara hänt, men då har jag också frihet att påstå, att det är fråga om partitaktik. Det är ju ingenting annat, om man skall vara uppriktig. Jag förstår att både centern och folkpartiet har svårigheter att erkänna detta. Det är ju fråga om partimotioner, och då måste man till varje pris föra fram de uppfattningar som kommer till uttryck i motionerna. Jag vidhåller mitt yrkande.
Herr talman! Först och främst vill jag säga till herr Åke Larsson att det inte är så att herr Lemnes utredning skall lämna några förslag på de orter bl.a. i inlandet som man skall satsa på. Det är väl närmast den pågående länsplaneringen och det fortsatta arbete som Länsplanering 1967 ligger till grund för som skall ge de resultaten. Från folkpartiets sida anser vi att det material som krävs för en bedömning av vilka inlandsregioner och tätorter som man skall satsa på bör komma fram snabbt. Hade man varit angelägen om att få till stånd ett enhälligt utskottsutlåtande skulle man beträffande inlandsregionerna ha kunnat gå en bit längre och ansluta sig till folkpartiets yrkande. Detta yrkande avstyrktes dock av utskottet, vilket vi inte kunde acceptera. Alla partier i denna riksdag driver politik, inte bara mittenpartierna. När vi beskylls för partitaktik vill jag än en gång framhålla att det naturligtvis var av stor betydelse för socialdemokraterna att i den politiska debatten pacificera frågan om lokaliseringspolitiken och regionalpolitiken, framför allt när det gäller Norrlands inland. Därför har man också inom utskottet varit mycket mån om att ansluta sig till de vettiga synpunkter och förslag som har framkommit genom motionerna. Det skulle man ha kunnat göra även när det gäller folkpartiets Norrlandsmotion. Då hade denna debatt om partitaktik varit onödig.

Herr talman! En som jag ser det positiv sak är att man från oppositionens sida den här gången inte har kommit med så stora politiska utspel och överbud som vi är vana vid att man gör från det hållet. Det erkännandet skall jag ge oppositionen. Det är de löften för framtiden som oppositionen tidigare utfäst när det gäller Norrland och andra områden som har skapat svårigheter i fråga om lokaliseringspolitiken för människorna. Man har inbillat dem att de på praktiskt taget varje ort skulle få en industri. Det har gjort att folk har stannat kvar i bygden trots att det har funnits arbete och inkomstmöjligheter på annat håll. Det är sådana överbud som vi är glada att slippa den här gången. Det är här som det politiska modet kommer in, men det krävs också att både centerpartiet och folkpartiet visar ett sådant politiskt mod. Herr Strandberg var också inne på den frågan. Har ni inom centerpartiet och folkpartiet det politiska modet att när det kommer därhän att man inom de olika regionerna skall ta ställning till dessa frågor säga: den orten skall få leva vidare, den skall inte utvecklas vidare?

Herr talman! Handläggningen av de frågor som rör regionoch lokaliseringspolitiken har blivit något underlig. Den 9 maj i år hade vi en debatt här i kammaren som gällde statsutskottets utlåtande nr 57 om anslagen till regional utveckling. I går valde statsminister Tage Erlander att vid besvarandet av en enkel fråga i andra kammaren göra ett ganska yvigt principuttalande i elva punkter. Jag skall gentemot herr Åke Larsson inte uttala mig om huruvida bakom detta kan spåras någon partitaktik. I dag skall vi till slut behandla bankoutskottets utlåtande i anledning av olika motioner i dessa frågor. Naturligtvis hade debatten bli vit mera meningsfylld, om vi vid ett och samma tillfälle hade fått ventilera dessa — och nu tar jag ett mycket patetiskt ord i min mun — »ödesfrågor» för hela vårt samhälle som jag tror att lokaliseringsoch regionpolitiken utgör. Men, som herr Åke Larsson sade: Partitaktiken skall väl ha sitt. Det är kanske förklaringen till att vi har fått den här ordningen. Herr talman! Det är lätt att finna tecken på att intresset för de lokaliseringsoch regionalpolitiska frågorna är mycket stort just nu. Det är inte heller svårt att peka ut orsakerna — frånsett de taktiska.

Samtidigt har medvetandet stärkts när det gäller de skadeverkningar som denna utveckling drar med sig på längre sikt. Det är heller inte att ta till överord att påstå att situationen ännu i många avseenden är krisartad. En hel landsdel står mitt uppe i en allvarlig strukturell kris, vilken — om ingenting görs — på kort tid kan leda till allvarliga och obotliga skadeverkningar såväl när det gäller att ta till vara landets produktionsresurser som när det gäller att säkerställa en lika inkomstoch standardutveckling för olika grupper av vårt folk.

Om inte annat har alltså utvecklingen haft det goda med sig att fler och fler fått upp ögonen för vad som håller på att hända. På olika håll har man uppenbarligen också börjat tänka om i politiskt hänseende. I varje fall talar det nu föreliggande utlåtandet från bankoutskottet i den riktningen. De handlingslinjer som centern under en rad år fört fram har i åtskilliga avseenden accepterats också av utskottsmajoriteten. För den som länge stått mitt uppe i avfolkningsbygdernas problem känns det naturligtvis befriande att man nu tycks kunna skönja något av en politisk islossning på det lokaliseringsoch regionalpolitiska området. ändå tycker jag att det är angeläget att stryka under att det bredare intresset för dessa frågor hittills avsatt ganska få konkreta resultat. Inte heller i det punktprogram som regeringen av någon anledning valde att presentera i går finns så särskilt mycket konkret att ta på. Den bedömningen har för Övrigt redan understrukits både av representanter för oppositionen och representanter för majoritetspartiet. Men låt oss ta det hela för vad det är, och låt mig i detta avsnitt klart säga ut att det som står i [1-punktsprogrammet om investeringsfonderna inte får komma att förverkligas på det sättet att man gör en jätteinvestering i Göteborg och låter en liten droppe falla ned någonstans norr om Dalälven. Ett sådant handhavande av investeringsfonderna leder inte till det resultat vi har anledning att kräva. Om man ställer regeringsdeklarationen — om vi kallar den så — kontra herr Hagnells särskilda yttrande, finner man att herr Hagnell är mer konkret eller, för att tala med herr Strandberg, mer modig i det särskilda yttrande som han fogat till bankoutskottets utlåtande än regeringen är. Hur mycket det yttrandet är värt får framtiden utvisa. Det är inte så länge sedan de s.k. LO-ekonomerna — och bland dem, såvitt jag har förstått, Metallekonomen herr Hagnell — drev en helt annan linje i dessa frågor. Hur som helst hoppas jag att herr Hagnells propåer kan bli den injektion till handling som tydligen behövs på den socialdemokratiska sidan. Då bortser jag från att man kan ställa sig tveksam till några av de delförslag som herr Hagnell gjort i sitt ytirande. Som herr Hagnell mycket riktigt framhåller under punkt 2 i sitt yttrande måste naturligtvis de ekonomiska resurserna för åtgärder när det gäller regional utveckling beräknas och utformas utifrån det mål man ställer upp för den regionala politiken, och ingenting annat. Jag vill tillägga att dessa i någon mån kritiska synpunkter, som jag här har anfört, naturligtvis inte innebär att jag vill nedvärdera vad som hittills har gjorts från samhällets sida på lokaliseringspolitikens område. Att jag säger detta beror inte på att herr statsrådet och chefen för inrikesdepartementet just nu kom in i kammaren. Som redovisas i utskottsutlåtandet har lokaliseringsstödet direkt och indirekt medverkat till att man har haft åtskilliga tusental sysselsättningstillfällen att tillgå som inte annars skulle ha funnits. Vad som kan kritiseras är emellertid att stödet hittills har fått en så begränsad omfattning. De lokaliseringspolitiska insatserna har på intet sätt stått i proportion till behovet. För att inse det behöver man bara jämföra den siffra som herr Hagnell har fått fram beträffande <sysselsättningsminskningen i de statliga företagen i Norrland — 10000 personer på tio år — med den av lokaliseringsstödet följande direkta sysselsättningsökningen inom det norra stödområdet, nämligen 8000 på tre och ett halvt år. Den nuvarande försöksperioden för det lokaliseringspolitiska företagsstödet går ut vid halvårsskiftet nästa år. Beslut om verksamhetens fortsatta in riktning måste alltså fattas under nästa riksdag. Nu hinner väl mänskligt att döma landshövding Lemne, som har hand om utredningen beträffande l1okaliseringsstödets fortsatta inriktning och omfattning, inte blir klar i så god tid att ett definitivt beslut kan fattas då. I avvaktan på att utredningen skall bli klar har emellertid utskottet nu hänvisat en rad motioner med olika yrkanden till denna utredning. Naturligtvis är det inget fel i och för sig. Ått motionerna hänvisats dit får emellertid enligt min uppfattning inte betyda att man helt och hållet avstår från att pröva nya uppslag innan riksdagen kan anta definitiva riktlinjer för hur lokaliseringsstödet skall vara utformat i framtiden. I många bygder kämpar man en hård för att inte säga ojämn kamp med tiden. Bara något års fördröjning av insatserna kan naturligtvis i ett sådant område betyda att möjligheterna att vända utvecklingen töms ut. Lokaliseringspolitiken har i första hand till uppgift att trygga fortsatt sysselsättning för dem som ställs utan arbete. Den har emellertid också andra aspekter. Som jag redan framhållit utgör befolkningsoch näringslivsutvecklingen i nuvarande former ett hot mot alla jämlikhetssträvanden. Vinsterna uppnås i inte ringa utsträckning till priset av en relativ och ibland också absolut standardsänkning för stora folkgrupper. När den ekonomiska verksamheten i ett område inskränks, minskar valfriheten för de enskilda människorna i fråga om arbete. Med den därpå följande befolkningsuttunningen följer större och större svårigheter att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner som skolor, åldringsvård, butiker, post och allmänna kommunikationsmedel. Samtidigt ökar skattebördan trots den utjämning som sker. Detta påskyndar i sin tur en fortsatt utflyttning, och hela bygder kommer in i »en ond cirkel». niskorna i sådana regioner står oftast i bjärt kontrast till den utveckling som vi eftersträvar, när vi säger att vi håller på att bygga upp ett välfärdssamhälle. Samhällssolidariteten tycks i dessa fall i stor utsträckning ha skjutits åt sidan. Den grundtrygghet i socialt och standardmässigt avseende som vi försöker skapa för varje svensk medborgare håller för dessa människor snarast på att urholkas. Tillsammans med några partikamrater i andra kammaren har jag i en motion velat fästa uppmärksamheten på denna utveckling. Som vi ser det kan grundtrygghetsidealet inte upprätthållas, om vi inte är beredda att utvidga det traditionella trygghetsbegreppet till att gälla också ett slags bygdetrygghet, där samhället utfäster sig att aktivt verka för olika bygders fortbestånd. Som grund för detta anser vi bör läggas en allmän principdeklaration om bygdetrygghet. Naturligtvis kan det inte bli fråga om att i varje enskilt fall upprätthålla garantier för en viss enskild bosättning eller enstaka by. Däremot är det rimligt att samhället ger utfästelser om ett utvecklingsprogram, som kan ge en rimlig standard och inkomstfördelning i alla större regioner. Även om den här motionen nu har blivit avstyrkt av utskottet tycker jag mig finna, att man är betydligt mer uppmärksam på de här problemen än man har varit tidigare. Därför finns det anledning att förmoda att dessa tankegångar på nytt kommer upp till debatt så småningom. De lokaliseringspolitiska insatser som görs på olika håll i vårt land måste självfallet i så stor utsträckning som möjligt byggas upp kring den redan befintliga ekonomiska verksamheten i området. I det norrländska näringslivet intar skogen på många sätt en nyckelroll. Sett på längre sikt finns det också välgrundad anledning till optimism när det gäller denna närings utveckling. Allt tyder nämligen på att efterfrågan på skogsprodukter kommer att stiga i sådan takt ätt alla tillgängliga skogsresurser kommer att behöva utnyttjas. Samtidigt är det emellertid väl känt att skogsbruket och också skogsindustrin för närvarande är inne i ett intensivt omställningsskede. Denna rationaliseringsprocess, som snabbt leder till minskat arbetskraftsbehov per producerad enhet, kommer av allt att döma att fortsätta även under de närmaste åren. Till detta kommer att skogsbruket under en längre period — som dock dess bättre nu tycks vara på väg att övervinnas — arbetat med en helt otillfredsställande lönsamhet. Dessa senare faktorer har naturligtvis gett mindre goda förutsättningar för att genomföra de nödvändiga åtgärderna för att trygga skogsbeståndets vidareutveckling och reproduktion på längre sikt, särskilt i inlandet. Man har i det fallet också att ta hänsyn till att inlandsskogsbrukets kostnader för skogsvårdsåtgärder relativt sett är höga. I en fyrpartimotion med herr Skoglund i andra kammaren och mig i denna kammare har vi velat peka på det angelägna i att statsmakterna under en övergångsperiod lämnar ett mera allmänt stöd till skogsvårdande åtgärder inom de delar av Norrlands inland, där ett uthålligt och kvarblivande skogsbruk är möjligt att upprätthålla. Förutom de vinster för skogsbruket, som sådana åtgärder skulle kunna medföra, skulle det också ge ett bidrag till att lösa sysselsättningsfrågan inom de här aktuella områdena — delar av Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län. Även om skogsbruksutredningen och den skogspolitiska utredningen nu är i slutskedet av sitt arbete hoppas jag, att de förslag som vi har fört fram skall kunna hinna prövas. Herr talman! Lokaliseringsoch regionpolitikens utformning kommer att visa, det är jag övertygad om, det mått av samhällssolidaritet som varje enskilt parti och varje enskild riksdags ledamot verkligen är beredd att leva upp till. Centerpartiet ser just de problem vi i dag dryftar som en jämlikhetsfråga av högsta dignitet. Herr talman! Med det anförda instämmer jag i det yrkande som tidigare framställts av herr Mattsson.

Herr talman! Jag har begärt ordet för att få anföra några synpunkter på den utveckling som äger rum beträffande arbetskraftssituationen i vissa delar av Norrlandslänen. Jag vill med några ord ta upp frågan om näringsliv och samhälle, som också varit föremål för inlägg i dagens debatt, och därtill knyta några synpunkter på utvecklingstendenser inom skogsbruket. Det talas med rätta om hur snabbt utvecklingen går i vårt samhälle. Vi.

Vid en analys av arbetslöshetssituationen i Ådalen som gjordes av länsarbetsnämnden i mitten av mars, visade det sig att 71 procent av de arbetslösa tillhörde åldersgruppen 45 år och äldre. Inte mindre än 40 procent fanns inom åldersgruppen 60—067 år. Endast 7 procent var 25—34 år. Det är mot denna bakgrund man skall se allvaret i dagens arbetsmarknadssituation. Den äldre arbetskraften har kommit i kläm på ett mycket allvarligt sätt, samtidigt som efterfrågan på ar betskraft har stigit så kraftigt att man får gå tillbaka till år 1965 för att finna en motsvarande efterfrågan. Jag tror att det finns all anledning att understryka vad arbetsmarknadsverkets tidskrift »Arbetsmarknaden» i en ledare för några veckor sedan gav uttryck åt i följande konstaterande: »Alla stolta deklarationer till trots så finns det en tveksam attityd till de äldre. Man underskattar deras starka sidor, överbetonar de särskilda arrangemang som kan vara erforderliga för att de skall kunna göra en fullgod insats och tror över huvud taget att det följer problem med nyanställning av äldre.» Detta har också lett till, som ledarskribenten noterar, att de äldre arbetslösa fått sitt självförtroende naggat i kanten av den pågående diskussionen. Man har också vid arbetsförmedlingarna kunnat notera att många äldre arbetslösa som erbjudits anställning inom exempelvis industrin avböjt dessa erbjudanden helt enkelt av det skälet och med den motiveringen att man varit tveksam och trott sig för gammal att klara den nya uppgiften. Här måste både industri och samhälle genom en ökad omskolning och en bättre utbildning på ett helt annat sätt tillvarata den äldre och ortbundna arbetskraften. Vi har helt enkelt inte råd att lämna denna värdefulla arbetskraft outnyttjad. Därmed är jag inne på den förändrade attityd till investeringar i skogslänen som nu kan spåras hos ledande män inom det svenska näringslivet. Det mest talande beviset för denna nya syn på behovet av en bättre regionalpolitisk balans i vårt land är det mycket uppmärksammade krav som Industriförbundets ordförande, bruksdisponent Sverre Sohlman, höll vid Industriförbundets årsmöte för en kort tid sedan. Disponent Sohlman gav där i klartext uttryck för behovet av ett positivt samarbete med regeringen för främjandet av en utvecklingsduglig näringspolitik. Disponent Sohlman redovisade också synpunkter på hur ett sådant samarbete med samhället kunde tänkas komma att utvecklas. Han konstaterar att det är angeläget att informationskanalerna mellan näringsliv och myndigheter förbättras och effektiviseras. Han pekade på att en breddning av representationen i bolagsstyrelserna är motiverad. Disponent Sohlman medgav utan omsvep att »kritiken mot det stundom något ensidiga valet av styrelseledamöter inom det privata näringslivet är nog inte helt obefogad», Han säger vidare: »Företrädare för den statliga förvaltningen kan naturligtvis som ledamöter i företagens styrelser ibland tillföra företagen värdefulla erfarenheter. Vidare förbiser man ofta värdet av kommunal representation i styrelsen.

Så sent som vid den allmänpolitiska debatten här i kammaren i höstas riktade representanter från både moderata samlingspartiet och folkpartiet kritik mot vårt parti och menade att vi intog en näringsfientlig hållning. Det bör nu konstateras att i dag ser ansvariga män inom ledningen för svenskt näringsliv lyckligtvis på sin uppgift på ett mer realistiskt sätt än vissa borgerliga politiker i varje fall tidigare har gjort. Jag hoppas att detta skall innebära en varaktig sinnesförändring. Med hänvisning till dessa nya tongångar från näringslivets sida borde det därför i dag vara möjligt att forma en regionpolitik som hade något av samma målmedvetna styrning som ägt rum i exempelvis Frankrike. Där har staten och näringslivet i samarbete genomfört ett system med lokaliseringsbidrag, skattelättnader och statskrediter, som radikalt förändrat situationen i de orter som drabbats av strukturförändringen inom kol. och stålindustrin. Det franska näringslivet engagerade sina bästa krafter för lösandet av dessa problem. I en rapport som också publicerats i det svenska industriförbundets tidskrift heter det: »Det var industrin som i medvetande om sitt sociala ansvar för följderna av strukturrationaliseringen anställde och betalade lönen för dessa industriexperter.» Det finns säkert också andra mycket viktiga skäl för att det svenska näringslivet i dag omprövar sin inställning till en ökad industrialisering i Norrland. Låt mig här bara erinra om att basnä ringarna i skogslänen — skogen och malmen — representerar hörnpelarna inom hela vårt näringsliv. Enbart skogen svarar för över 40 procent av landets valutainkomster.

Skogslänen har för stor del i vår samlade nationalprodukt för att man skulle helt överlämna åt de fria krafternas spel att bestämma över utvecklingen i dessa delar av landet. En ökad industrialisering och en kraftig satsning på produktutveckling inom basnäringarna måste således te sig om en tvingande nödvändighet. Här öppnar sig, som jag ser det, möjligheter att genom konkreta lokaliseringsinsatser skapa förutsättningar för en ökad vidareförädling av skogsindustriprodukterna. En = förstahandsuppgift för hela samhället och näringslivet är en betydande satsning på forskningssidan. Det har nämligen i den av Träfackens utredningsavdelning, TUA, verkställda utredningen om massaoch pappersindustrins framtida villkor visat sig att den ringa forskning som bedrives inom branschen inverkat negativt på näringens utveckling i vårt land. De summor som läggs ned på forskning inom skogsindustrin ligger enligt utredningsmaterialet 60 procent lägre än för industrigenomsnittet i dess helhet. Här bör således staten gemensamt med industrin åstadkomma bättre förutsättningar för skogsindustrins konkurrenskraft på den mycket hårda Europamarknaden. Jag vågar tro på att man här med gemensamma insatser skall kunna skapa ny sysselsättning i skogslänen genom en vidare förädling av halvfabrikat och genom utveckling av helt nya produkter. De tankar som TUA:s utredning tar upp om en ökad satsning på kombinationsprodukter är en sådan tänkbar utveckling. Exempel på sådan utveckling finns i bl.a. Sovjet, som byggt upp stora industrikombinat med sågverk, massafabrik, pappersbruk och kemisk-teknisk produktion. Dessa anläggningar måste självfallet vara driftsekonomiskt mycket rationella och dessutom mindre konjunkturkänsliga än en enda massafabrik eller ett enda sågverk kan vara. I Ådalen bygger skogsägarna upp en enhet som mycket väl skulle kunna utvecklas till just ett sådant stort kombinat. Då dessutom denna älvdal har råvara som ger utrymme för ytterligare en anläggning av sådan karaktär, bör det vara ytterst angeläget att satsa på en utveckling efter de linjerna. En lokaliseringspolitisk satsning med denna målsättning bör också kunna medföra underlag för en ökad satsning på verkstadssidan. Det har för övrigt i det sammanhanget ifrågasatts om inte produktion av maskiner till sådana industrikombinat inom skogsindustrin skulle vara möjlig i norrlandslänen. Hela frågan gäller således om vi — näringsliv och samhälle — är beredda att med gemensamma ansträngningar skapa dessa förutsättningar. Men skall vi lyckas med en sådan form av samarbete för utveckling av den norrländska basnäringen, erfordras också att samhället åstadkommer en hårdare styrning av skogsindustrins investeringar. Det har nämligen under ett antal år förekommit dyrbara utlandsexperiment inom skogsindustrin, som man numera inom den egna näringen på allvar ifrågasätter. I - skogsägareföreningarnas organ Skogsägaren förekom för en tid sedan en artikel, som innehåller synpunkter som kan delas av en mycket bred opinion inom skogslänen. I den artikeln erinras om de satsningar några av de större skogsbolagen gjort utomlands och som givit stora förluster under de senaste åren. Enbart för år 1968 redovisar Svenska cellulosa AB i det i dagarna framlagda bokslutet en nettoförlust på 45,5 miljoner svenska kronor för sitt engagemang i British Columbia 1 Canada. Tidskriften Skogsägaren skriver: »Det kan tyckas att förluster av det här slaget är en sak som enbart berör företagsledning och aktieägare. Men så är självklart inte fallet, varken för Bergslaget, SCA, Billerud eller andra företag med liknande engagemang och erfarenheter.» Tidskriften går vidare och erinrar om hur exempelvis SCA erbjöds frikostiga lokaliseringsmedel för en satsning i Ådalen, och man fortsätter: »Man förebar således risker för svag lönsamhet som motiv till behovet av lokaliseringsstöd vid investeringar i Norrland. Samtidigt är man beredd till betydligt mera risk fyllda experiment i utlandet. Inte minst för bolagens egen del hade det varit bättre att använda pengarna här hemma. Vidare är det så att man skriver av förlusterna mot vinsterna i moderbolagen i Sverige. Av dessa orsaker är de dyrbara utlandsexperimenten i högsta grad en angelägenhet för alla som varit med om att arbeta ihop vinsterna inom skogsnäringen i berörda områden.» Detta är den mening Skogsägaren ger uttryck åt, en mening som säkert kan delas av många, inte minst i norrlandslänen. Det synes mig sålunda, herr talman, vara angeläget att samhället skapar instrument i lokaliseringspolitiken som möjliggör en hårdare och mera målmedveten styrning av näringslivets utbyggnad. Detta kan ske genom en översyn av formerna för disposition av företagens investeringsfonder samt av en översyn av byggnadstillståndsgivningen. Sedan bör det vara ett rättvisekrav — vilket också omvittnats tidigare i dagens debatt — att det norrländska näringslivet inte åsamkas transport och taxekostnader som i dag uppenbarligen utgör ett allvarligt hinder för industrialiseringen i skogslänen. Slutligen, herr talman, vad vi behöver för en bättre balans mellan skogslänen och det övriga Sverige är inte nya utredningar om problemen — dem känner vi fuller väl — utan nu erfordras konkreta och bestämda målsättningar för vårt handlande. Med den nya syn som Industriförbundet givit uttryck åt och som jag inledde detta anförande med, vågar man nu hoppas att lokaliseringspolitiken skall kunna åstadkomma en bättre balans i hela det svenska samhället.

Herr talman! Jag hade i går det angenäma tillfället att av inrikesministern få svar på en interpellation omkring de frågor som vi diskuterar här i dag. Sam tidigt kan man kanske erinra om den debatt som också försiggick i andra kammaren i går, där statsministern av en enkel fråga gjorde ett s.k. utspel, där man alltså drog upp en stor diskussion kring lokaliseringspolitiska och norrlandspolitiska problem. Av den debatt som fördes i går vill jag för min del med tillfredsställelse notera att man från regeringens sida nu också slog fast att man är beredd att satsa på Norrland, ali behandla Norrland som en region som vilken annan som helst i värt land. Efter den deklarationen tycker jag att vi också har skäl att vänta konkreta förslag och handlingsåtgärder och inte bara utredningar. Man kan utan vidare slå fast att det socialdemokratiska partiet för närvarande intar en annan attityd till dessa frågor. Vi hoppas att det inte bara är en uppläggning inför nästa års val utan att det verkligen sker i insikten om att läget nu är så allvarligt att det kräver åtgärder av olika slag. Bankoutskottet är i sitt utlåtande mycket positivt till de många motionerna om lokaliseringspolitiska insatser, vilket kan åberopas som ett uttryck för den ändrade inställningen. Det hade ju varit möjligt, om man tidigare haft den uppfattningen inom regeringspartiet, att i fjol eller förr satsa mera på lokaliseringspolitiken. Det kan här också erinras om de uttalanden som gjordes den 1 maj, då man på flera håll inte minst från fackföreningsrörelsen slog fast att nu måste det bli kraftigare tag, nu måste vi satsa mer på Norrland och vidta åtgärder innan det är för sent. Herr Hagnells särskilda yttrande till bankoutskottets utlåtande är väl också uttryck för en långt gående önskan att göra något mer, Det är ju helt efter centerpolitiska linjer som herr Hagnell argumentierar, och jag frågar mig verkligen om detta yttrande inte hade kunnat inbakas i utskottets utlåtande. Man framställer ju ett särskilt yttrande när man har en från utskottets majoritet avvikande mening. Jag tror inte att utskottets majoritet skulle ha förvägrat herr Hagnell att få med de synpunkter han framför i sitt yttrande. Det kanske rent allmänt ligger något i herr Åke Larssons uttalande nyss då han angrep de borgerliga partierna för att det skulle ligga politisk taktik bakom deras reservationer och att herr Hagnell är ute i samma ärende, Vi är alla mer eller mindre besmittade av den åkomman, och man får väl ha litet förståelse för det. Jag vill i alla fall notera att herr Hagnells yttrande är ett tillfredsställande yttrande som jag också förutsätter skall följas av handling och uppföljande. Vi är alltså överens om att lokaliseringspolitiken har kommit för att stanna. Vi är numera också överens om att den hittills varit otillräcklig och att det krävs ytterligare åtgärder. Många av motionerna är mer eller mindre tillstyrkta i detta utskottsutlåtande. Jag vill då uttala den förhoppningen att det utredningsarbete som nu startas i och med riksdagens beslut i detta ärende inte skall bli till hinder för omedelbara konkreta åtgärder framöver på detta område. Som jag framhöll i går och som det också har framhållits många gånger i dagens debatt är det bråttom. Den nu rådande tendensen har också psykologiska verkningar. Den verkar som en snöboll — den tar mer och mer med sig ju längre den rullar. Det kan bli svårare att åstadkomma förändringar om denna utveckling går för långt. Den kan få en psykologisk effekt, en dämpande effekt på investeringsvilja, ambitioner, intresse och framtidstro. Därför är det bråttom, och detta utredningsarbete får inte föranleda att man avstår från att vidta konkreta åtgärder. I centerpartiets motion i anledning av kompletteringspropositionen framhålls några åtgärder som det skulle kunna vara lämpligt att vidtaga. Vi har noterat att inrikesministerns initiativ att ta kontakt med storindustrin varit av värde och att detta bör leda till resultat. Vi har också framhållit önskemå let om att även den mindre industrin och dess organisationer skulle få tillfälle att i samråd med regeringen Ööverlägga i dessa frågor. Jag kan också nämna att inrikesministern i går i andra kammaren ställde sig positiv till ett sådant förslag. Det finns också en hel del andra åtgärder som bör kunna vidtas. Vi tror att regeringen har möjlighet att använda investeringsfonderna i lokaliseringspolitiskt syfte i större utsträckning än tidigare. I centerpartimotionen föreslås att man också skall söka bilda speciella lokaliseringspolitiska investeringsfonder, där medel på samma sätt som sker beträffande de nuvarande investeringsfonderna i fortsättningen skall få avsättas för lokaliseringsprojekt. Det finns många sätt att aktivisera lokaliseringsverksamheten. = Vi har nämnt att man också bör kunna öka stödet till lokaliseringsföretagen och att man bör kunna utsträcka detta till att gälla rörelsekapital. Jag tror att det är fel att säga på samma sätt som sades i debatten förra veckan när dessa frågor var uppe i anledning av statsutskottets utlåtande, nämligen att det finns medel tillräckligt. Det finns inte medel tillräckligt för lokaliseringspolitiken, om man verkligen skall göra den aktiv och om man verkligen går in för att söka upp objekten och i viss mån öka stimulansen. Jag tror säkert att det i varje fall under den nuvarande och väntade konjunkturuppgången finns en hel del objekt som behöver de pengar som står till förfogande. Det är därför att beklaga att riksdagen inte anvisade det högre belopp som krävdes av folkpartiets och centerpartiets representanter. I min interpellation i går tog jag en smula upp frågan om beredskapsarbetena. Jag skulle vilja säga att jag tycker att det är fel att regeringen och arbetsmarknadsstyrelsen skär ner beredskapsarbetena i de norrländska områdena, när dessa områden inte nåtts av högkonjunkturen. Avsikten bakom den na nedskärning är givetvis att folk från Norrland skall tvingas att söka arbete på öppna marknaden söderut. Men som vi vet är flertalet av dem som har fått tillgodogöra sig beredskapsarbete äldre och ortsbunden arbetskraft. Jag tycker att det är orimligt att dra in beredskapsarbeten t.ex. i skogen med resultat att denna arbetskraft blir arbetslös under en tid när det börjar bli möjligt att utföra ett meningsfyllt beredskapsarbete. I interpellationssvaret i går sade inrikesministern att dessa beredskapsarbeten har lett till många bra ting, nämligen vägar, byggnader, skogsvård och mycket annat, som i sig själva kan vara av betydelse för att bygga upp ett livskraftigt näringsliv i de norrländska områdena. Jag vill ta fasta på detta uttalande och säga att vi alldeles säkert kan lägga litet mer medel på beredskapsarbetena även sommartid för sådan arbetskraft som passar för dessa arbeten. Jag tror att det kommer att stimulera näringslivet på olika sätt i Norrland, inte minst om det satsas på vägarna. Det finns anledning att söka angripa problemet med storstadstillväxten. Det finns en arbetsgrupp som kallas för utredningsgruppen för regional utveckling, såvitt jag kommer ihåg, som redan för fyra år sedan fick i uppdrag att undersöka storstädernas utvecklingsproblem. Vi har ännu inte, såvitt jag vet, fått något utlåtande från den gruppen, men jag förutsätter att det måste ligga nära i tiden. Detta kan kanske ge anledning till att det vidtas snabba åtgärder som på något sätt begränsar storstadstillväxten, ty kan vi inte begränsa storstadstillväxten, kan vi aldrig uppnå en regional balans när det gäller. befolkningen. Herr Åke Larsson talade liksom. herr Strandberg om det politiska mod som skulle erfordras när vi kommer så långt att vi skall bestämma vilka orter som skall leva och vilka som inte skall få utvecklingsmöjligheter. Jag tycker att det är litet vågat att tala om politiskt mod. Det är en oerhört svår problematik vi här har att ta ställning till. Jag tror över huvud taget inte att det är möjligt att avgöra vilka orter som bör leva kvar och vilka som inte bör göra det. Skall det ske en sådan avvägning, måste man göra på samma sätt som när det byggs en damm för ett kraftverk. Man får lösa in hela området och flytta människorna därifrån. Den solidariteten måste man visa, om en bygd förklaras död för framtiden. Jag tror att talet om koncentration måste åhöras med en viss urskiljning. I statsverkspropositionen talade den förre inrikesministern om att vi måste dämpa storstadstillväxten och att vi måste satsa på en del andra tillväxtkraftiga regioner. Många har kallat detta för hans testamente. Han har fått många instämmanden, och så långt är vi överens. Han säger emellertid också att det är nödvändigt att i högre grad än som gjorts i länsstyrelsernas och planeringsrådens målsättning koncentrera utbyggnadsresurserna till de utvalda centralorterna och stödja en fortsatt omflyttning av befolkningen inom länen i konsekvens härmed. Den meningen kan jag för min del inte skriva under. Jag har roat mig med att resonera om det här problemet för Gävleborgs läns del. I länet finns ett antal städer och en köping, vilka utgör naturliga regioncentra med ett avstånd från varandra av fem å tio mil. Jag finner det ganska naturligt att samtliga dessa orter — Bollnäs, Ljusdal, Hudiksvall, Söderhamn och Gävle-Sandviken — var för sig bör leva kvar som kontaktpunkter för människorna i bygderna runt omkring, dvs. jordbrukare, skogsarbetare och andra. Tätheten i detta nät av orter gör att människorna i glesbygderna har en centralort på rimligt avstånd. Om man skall följa upp inrikesministerns resonemang, måste man verka för en hastigare omflyttning inom länet i syfte att göra Gävle-Sandviken till ett attraktivt område som kan konkurrera med Stockholm. Den befolkning som finns i de övriga orterna med deras omland behövs emellertid synnerligen väl för att de skall kunna behålla den befolkningsmängd som erfordras för gymnasium och en del andra serviceanordningar. Vi har inte råd att släppa i väg folk från de orterna, inte ens från glesbygder i närheten av dem. Jag är ändå med på resonemanget att Gävle-Sandviken kan bli ett attraktivt område som kan konkurrera med Stockholm, men det kan ske utan befolkningsökning från länet, möjligen från Stockholm i stället. De orter jag har nämnt kan växa till sig, genom upprustning av gator, näringsliv, kulturliv, fritidsverksamhet osv. och utveckla karaktären av vänliga samhällen. En sådan upprustning är ju fullt möjlig utan ytterligare påspädning av folk. Tron på att en ort måste ha en ständigt ökande folkmängd för att vara konkurrenskraftig gentemot storstäderna anser jag vara felaktig och olycklig. Vi kan troligen inte fullfölja det resonemanget, och därför vill jag balansera detta tal om att resurserna måste koncentreras. Jag tror att vi över huvud taget inte kan lämna någon ort i sticket. Vi måste i någon mån investera även i de mindre orterna. Här har kommunerna en verkligt stor uppgift. Jag hoppas att vi kan erkänna kommunernas rätt att verkligen satsa på sin bygd, även om det skulle vara en satsning av kortvarig natur. Det finns beredskapsarbeten som kommunerna skulle kunna utföra i än större utsträckning. De skulle till exempel kunna uppföra verkstadslokaler, industrilokaler och hantverkshus, alltså projekt som ger arbete under uppbyggnadstiden men som också sanerar samhället och kan ge fortsatta arbetstillfällen fram Över. Anledningen till att jag begärde ordet var egentligen att jag har väckt tre motioner, som behandlas i detta banko utskottets utlåtande. Jag måste säga att alla tre motionerna har behandlats välvilligt. De har mer eller mindre tillstyrkts. Den ena motionen rör utflyttning av verksamhet från storstäderna. Det är främst den statliga verksamheten som avses. Det har gjorts utredningar på detta område, vilka nu, som man säger, har legat på is i fem—sex år. Finansministern har inte funnit anledning att närmare försöka röra i utredningsresultaten och försöka få till stånd en utflyttning av statens verksamheter. Vi hade i fjol en diskussion om koncentrationen till kvarteret Garnisonen, där det rådde skilda meningar. Nu säger dock utskottet att det delar de synpunkter som förs fram i motionen och att man bör sträva efter att flytta ut verksamheter — även statliga — från Stockholm till andra orter. Skälen härtill är ju en hel rad, såsom miljöpolitiska, försvarspolitiska, fritidsmässiga, vilka anförs mot en ökad storstadstillväxt. Jag noterar med tillfredsställelse detta utskottets uttalande, och jag förutsätter att det också snart skall leda till resultat. En annan motion som vi har lämnat gäller forskningen. Den är emellertid inte väckt i första kammaren, vilket beror på en ren olyckshändelse vid motionstidens utgång. Den har nr 828 i andra kammaren. I den motionen har vi tagit upp en del frågor som gäller den problematik som vi i dag diskuterar. Vi anser att det i vårt samhälle pågår en hastig och genomgripande strukturomvandling utan att det sker en medveten planering i stort av hur resultatet skall bli. Vi nämner t.ex. hur den ensidiga arbetsmarknadspolitiken leder till en avfolkning av stora regioner och en koncentration till ett fåtal regioner utan att man egentligen har tagit reda på vad resultatet blir för avfolkningsbygderna eller för storstadsregionerna. Vi påtalar exempelvis hur man genom jordbrukspolitiken är beredd att skära ned åkerarealen med en tredjedel. Inte heller i det fallet har man tagit reda på konsekvenserna av vad en nedskärning av jordbruksarealen kommer att innebära för bygden, för samhällena, för människorna och för fritidsverksamheten. Det är helt outrett vilka konsekvenserna kommer att bli om man drar ned den svarta gardinen för den väldiga areal som man här talar om. Man kräver vidare att kommunikationerna skall vara företagsekonomiskt lönsamma, men man tar inte hänsyn till vilken inverkan kommunikationerna har på landet som helhet när det gäller möjligheten att bedriva en lokaliseringspolitik. Jag kan till exempel nämna SJ, som regeringen kräver skall drivas företagsekonomiskt, vilket medför att man måste dra in järnvägar i glesbygder, lägga ned järnvägsstationer och undan för undan trappa ned verksamheten. Detta ger i sin tur anledning till ännu större nedskärning. Sedan skall man med några hundra miljoner kronor driva en lokaliseringspolitik, som kompenserar de väldiga skador som denna indragning medför. Sjöfartsutredningen — som nyligen har framlagt sitt betänkande — föreslår att isbrytarkostnaderna i sin helhet skall läggas på den trafik som har nytta av att isen bryts. Eftersom vi vet att isen blir tjockare ju längre norrut man kommer och avstånden mellan hamnarna också blir längre, är det uppenbart att sjöfartsutredningens förslag innebär raka motsatsen till en lokaliseringspolitik. Förslaget går således ut på att varje område och varje hamn skall bära sina kostnader för isbrytning. Det kommer att medföra en orimlig belastning på Norrland, om sjöfartsutredningens intentioner förverkligas. Landstingen i Norrland har också vid olika tillfällen protesterat mot en sådan ordning. Det förhållandet att landstingen tar upp en sådan sak får väl ses som ett tecken på en begynnande länsdemokrati. Jag hoppas dock att man verkligen försöker sälta in dessa utredningar i ett lokaliseringspolitiskt sammanhang innan de går till genomförande. Motionen har olika klämmar, en rörande forskning och en med krav på att en översyn och samordning skall genomföras med beaktande av de samhällsekonomiska verkningarna, Utskottet föreslår att motionen jämte en del andra bringas till de utredande och planerande myndigheternas kännedom. Herr Haglund i andra kammaren har väckt en motion som går ut på samma sak. Motionen har biträtts av utskottet. Jag anser det som en gemensam framgång att våra förslag har beaktats. Eftersom jag ser att herr Haglund har kommit in i kammaren kan jag delta i den glädje han förmodligen känner. Till slut har vi i en motion väckt för slag om att den högre utbildningen ock ' så bör betraktas som ett lokaliseringspolitiskt instrument. Framför allt saknar vi en teknisk högskola i Norrland. Norrland har under många år lidit brist på institutioner för högre utbildning. även denna motion kommer att läggas till övriga utredningskrav. Därmed markeras att också utbildningen har sin betydelse vid de lokaliseringspolitiska bedömandena. Med det anförda, herr talman, vill jag också för min del yrka bifall till reservationerna 1, 2 och 5.